Herr talman! Viola Claesson tog upp frågan om moms på järnvägstransporter. Om inte Viola Claesson har upptäckt det, kan jag tala om att momsen är neutral på så sätt att den läggs även på bensinen. Det är många som har upptäckt det, faktiskt. Det läggs moms på flygresor och det läggs moms även på resor som man eventuellt företar med passagerarfartyg. Så moms tas ut på alla transporter. Vi vill satsa 60 miljarder på järnvägar och ni socialdemokrater vill bara satsa 10 miljarder, sade Viola Claesson. Det är lätt att vilja så mycket. Det är så lätt att önska. Det är snart jul, Viola Claesson, och tomten kommer nog! Men varifrån tar ni de 60 miljarderna? Pengarna måste på något sätt fram. Det hördes inte ett knäpp om det. Bullerfrågorna anklagar Anders Castberger mig för att inte nämna. Castberger var med vid ärendets behandling i utskottet, och jag tror att det var på mitt initiativ som avsnittet om buller kom in i texten. Det är möjligt att jag inte talade om det här från talarstolen, men jag tycker också att bullerfrågorna är mycket viktiga när man talar om miljön. Alternativ finansiering nämnde jag heller ingenting om, enligt Anders Castberger. Men jag uppehöll mig rätt mycket vid det. Jag nämnde Tony Hagströms utredning, och jag nämnde andra vägar som man har försökt gå för att få fram pengar att satsa på infrastrukturen. Så Castberger lyssnade inte just då. Görel Bohlin räknade upp en hel del saker som vi inte var ense om och nämnde bl.a. avreglering. Jag skall läsa upp vad som står i utskottsmajoritetens text vad gäller avreglering: ''Ett flertal beslut i avreglerande riktning har tagits under senare år. Affärsverken har givits större frihet och därmed blivit självständigare och mer marknadsinriktade. Beträffande kollektivtrafiken gäller att en rad statliga regleringar har avskaffats. En omfattande avreglering av taxitrafiken har genomförts fr.o.m. Ändå säger Görel Bohlin: Någon avreglering har ni inte tänkt på och vill ni inte gå med på. Det är totalt fel. Rune Thorén säger att man har talat om hur det hela skall finansieras -- det bör alla veta. Ni har nämnt att man bör sälja järnvägsobligationer. Kan ni peka på några som vill köpa dem? Finns det pengar till ränta till dem som vill ha dessa obligationer? Man vill väl ha utdelning på dem. Obligationerna skall också återbetalas, och pengarna till detta måste på något sätt skaffas fram. Det har Rune Thorén inte nämnt något om. Rune Thorén säger att man har redovisat hur man skall få fram pengarna. Jag kommer ihåg att ni bl.a. vill ha skatt på uran. Uranskatten skall ge en förstärkning i detta sammanhang. Men ni vill ju avskaffa kärnkraften. Hur i all sin dar kan ni då få in en stor inkomst på att beskatta uranet? Detta har inte med trafiken att göra, men det har betydelse när vi talar om hur pengar skall kunna tas fram i detta sammanhang.

Herr talman! Det är lustigt att se hur Birger Rosqvist nu äntligen eldar upp sig i debatten. Hans ''coola'' attityd har försvunnit. Han eldar upp sig trots att han säger att vi alla är så överens. Den bubblan sprack, eller hur? Vad beträffar momsen vill Birger Rosqvist och regeringen precis som folkpartiet först och främst ha moms på kollektivtrafiken i och med århundradets skattereform. Men, Birger Rosqvist, den läggs inte bara på bensinpriset. Människorna i vårt land måste ha råd med att åka tåg, men det kommer de inte att ha i fortsättningen. SJ vet att det är så, och Stig Larsson har därför beslutat att skära ned antalet järnvägsturer nästa år med ungefär 10 %. Göteborgs-Posten har avslöjat ett papper som skulle vara hemligt men som visar vilka turer som skall dras in. De som blir kvar blir mycket dyra. Finansdepartementet menar att en 16--17 procentig höjning är befogad. Men folk skall också ha råd att åka. Annars kan man inte tala om neutralitet om man vill ha en miljöanpassad trafikpolitik i vårt land. Det skall naturligtvis vara dyrare att använda ett transportslag som vägtrafiken, t.ex. i personbefordran eller i tunga transporter, eftersom den i slutänden orsakar så enorma samhällskostnader. Man måste vända på steken när Birger Rosqvist raljerar mot mig över att mitt parti, f.d. miljarder på järnvägen fram till år 2000. Jag måste fråga Birger Rosqvist: Varifrån skall vi ta pengar och resurser, och hur skall vi bära oss åt för att reparera alla de miljöskador som blir resultatet, om bilismen och flyget får fortsätta att öka som socialdemokraterna har tänkt? Föresvävar det inte Birger Rosqvist att vi ganska snart kan hamna i ett sådant läge? Jag vill återkomma till frågan om tomten. Jag vet inte hur Birger Rosqvist kom in på honom. Vi kan sluta att tala om tomten, Birger Rosqvist, om ni läser våra motioner. Det kan inte vara meningen att vi skall ta upp taletiden här med att läsa upp alla de motioner som ligger till grund för våra reservationer, bara därför att trafikutskottets ordförande inte har behagat läsa dem tidigare. Om han läser dem, finner han också att vi har angivit förslag till finansiering. Bl.a. säger vi att näringslivet skall vara med, men inte skall styra trafikpolitiken.

Herr talman! Visst lyssnade jag på Birger Rosqvists utläggningar om Tony Hagströms utredning. Men hur jag och alla andra här än lyssnade, fick vi inget klart besked om vad socialdemokraterna tycker om de förslag som Tony Hagström har lagt fram. Kommer regeringen att låta dem bilda underlag för förslag här i kammaren som vi får ta ställning till? Vi fick inga klara besked alls. Socialdemokraterna talar om och refererar till, men kommer inte fram till några konkreta förslag. Frågan läggs i bästa fall i en utredningskvarn, innan den förs över till nästa utredningskvarn. Det är utmärkt att Birger Rosqvist tar bullerfrågorna på allvar, men jag skall här faktiskt göra ett avslöjande. Om några veckor kommer här i kammaren upp ett ärende som formellt handlar om trafiksäkerhet. Därunder har också inordnats ett antal frågor av miljökaraktär, bl.a. flera förslag i bullerfrågor. Till samtliga dessa -- det kan jag försäkra -- mycket konstruktiva förslag som har lagts fram av bl.a. folkpartiet, säger socialdemokraterna blankt nej. Detta kommer vi att få ta ställning till om några veckor, och det skall bli mycket intressant att höra hur Birger Rosqvist eller någon av hans partikamrater då helt plötsligt kommer att förklara bort behovet av att ta hänsyn till bullerfrågorna. Folkpartiet erbjuder faktiskt, Birger Rosqvist, en realistisk investeringsnivå för infrastrukturen, med fullt finansierade förslag, där vi på punkt efter punkt anvisar var pengarna skall tas. Man får då naturligtvis slakta en och annan gammal helig ko, som t.ex. löntagarfonder. Men icke desto mindre -- det finns pengar att hämta i samhället, t.ex. genom att bolagisera de affärsdrivande verken, genom att släppa in nya intressenter och genom att faktiskt låta samhällets kapital arbeta på ett vettigt sätt, så att vi får en infrastruktur som hela samhället har nytta av. På punkt efter punkt säger socialdemokraterna: Möjligtvis utredning, i annat fall avslag. Varför ger inte Birger Rosqvist några klara besked? Nej, i stället avstyrker socialdemokraterna motionerna med hänvisning till pågående utredningsarbete. Det är ingenting annat än en ursäkt för regeringens långsamhet och brist på målinriktning. Den enda målinriktning regeringen har är en inriktning på PR. Det är kort och gott så att man väntar på valåret. Då konverterar man de goda oppositionsförslagen till sina egna. Man kommer än en gång, som så många gånger förut, att försöka med detta trolleritrick. Birger Rosqvist!

Herr talman! Jag framhöll i mitt anförande att jag tycker att man inte har avreglerat tillräckligt mycket. Birger Rosqvist försökte genom att läsa upp ett stycke ur betänkandet replikera att man visst har gjort det. Exemplet i betänkandet har tillkommit på förslag från moderaterna. Vi har under ett stort antal år lagt fram konkreta förslag till avregleringar, men enligt min uppfattning är det inte tillräckligt. I betänkandet om yrkestrafiken, TU2, ger vi flera exempel på avregleringar som borde ske. Den debatten får vi föra senare. Det finns vidare behov av avmonopolisering. Det finns fortfarande monopol, och vi vill åstadkomma en ökad stimulans i ekonomin genom en förbättrad konkurrens. Birger Rosqvist tog också upp den utredning som Tony Hagström har lagt fram och där det föreslås en finansiering på ett litet nytt sätt. Jag råkar veta litet grand om vad som står i den utredningen och känner så väl igen det. Det är till en del sådant som vi tidigare har föreslagit, t.ex. försäljning av ett statligt verk och finansiering med hjälp av privata pengar. Självfallet kommer vi att stödja sådant när det väl kommer fram, men det som jag framför allt kritiserar är segheten i regeringspolitiken. Framför allt vill jag peka på att man inte använder mer av stimulansåtgärder i trafikpolitiken. Det borde finnas mer av positiva avgiftssystem, som leder till att man får lägre avgifter när man genomför förbättringar i miljön, t.ex. bättre motorer, till att man får en premie för att skrota bilar och till att man får lägre pris på bensinen om man använder en mindre miljöfarlig bensin.

Herr talman! I sitt senaste inlägg ifrågasatte Birger Rosqvist centerpartiets förslag till finansiering av investeringarna. Vi har tidigare krävt 40 miljarder fram till sekelskiftet. Det är exakt samma belopp som SJ har krävt. Sedermera har vi räknat ut att det fram till år 2010 behövs ungefär dubbelt så mycket, dvs. 80 miljarder. En hemsk summa, kanske någon säger. Jag brukar säga att det är samma summa som en forskare har räknat ut att alkoholens skadeverkningar i vårt land årligen kostar. Jag är väl medveten om att det beloppet inte är utbytbart till något annat ändamål. Men jag anser inte att man skall säga att det är omöjligt att få fram det beloppet under en period av 20 år. Vi i centerpartiet har sagt att utgivande av järnvägsobligationer kan vara en lösning. Det är en tanke som även SJ har varit inne på. Vad jag tidigare sade till Görel Bohlin vill jag nu säga också till Birger Rosqvist: Borde vi inte kunna bli överens om behovet av dessa investeringar? Jag tror att vi som politiker skulle få större förståelse för vårt agerande, om vi lät bli att tala om önskelistor, att det snart är jul osv. Det är bättre om vi för en mer seriös diskussion. Det är enligt min mening bra att SJ numera har en företagschef som talar industrins språk. På det möte i går som både jag och Birger Rosqvist bevistade sade han att en företagsledare inte bygger upp en lokal med ett hörn ett år, ett annat hörn nästa år, för att så småningom sätta dit maskiner. Han lånar naturligtvis upp erforderligt kapital för att snabbt få i gång industriprocessen. På samma sätt är det givetvis med järnvägen. Låt mig ta ett exempel: Först när det blir dubbelspår mellan Göteborg och Malmö börjar det komma in ''kulor''. Då först kan man tjäna på såväl gods som persontrafiken. Detsamma gäller sträckorna Göteborg--Oslo och Göteborg--Karlstad. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Det är inte fråga om nostalgi eller önskelistor, utan det handlar om att vidta åtgärder för att få en bättre miljö och en bättre trafik. Vad annat kan vi göra? Jo, vi får reparera de skador som uppkommer. I Göteborgsregionen kan vi komma att få bygga dubbla motorvägar, och det kostar också pengar. Jag har full förståelse för svårigheterna att totalt sett klara finansieringen. Låt oss gemensamt försöka lösa det problemet. Men låt oss också vara överens om att det inte handlar om önskelistor utan om reella och väl dokumenterade behov. Jag tror att vi rent allmänt skulle vinna större respekt som politiker om vi försökte att bli överens åtminstone om det.

Herr talman! Viola Claesson återkom på sitt försynta och tillbakadragna sätt till frågan om järnvägar resp. vägar. Hon sade att regeringen och socialdemokraterna inte satsade på miljövänliga färdmedel utan att annat fick gå före. Tony Hagströms utredning negligerade hon helt och hållet därför att hon ansåg den värdelös. I den utredningen har dock vissa faktauppgifter tagits fram, och jag tror inte det är något fel på dem. Tony Hagström konstaterar att staten i fråga om vägtrafiken tar ut ungefär 20 miljarder kronor mer än vad som därefter satsas på vägväsendet. Enligt Tony Hagström får alltså staten in 20 miljarder kronor från vägsektorn. Däremot, konstaterar miljarder kronor. Helt sanningslösa tror jag inte att dessa konstateranden är. De siffror han har kommit fram till är noga analyserade och tål verkligen en granskning. Vad säger socialdemokraterna om Tony Hagströms utredning? frågar Anders Castberger. Denna utredning är nu ungefär en vecka gammal. Om man inte i detalj eller kanske inte ens i de stora linjerna har klart för sig vad denna utredning har föreslagit för en dryg vecka sedan, så tycker jag det är ursäktligt. Har verkligen folkpartiet klart för sig hur man skall ställa sig till de vittgående förslag som har lagts fram av utredningen? Jag tror inte att ni har det. Varför angriper Anders Castberger med sådan tordönsstämma socialdemokraterna på dessa punkter? Jag tror inte att ni själva har så mycket att komma med. Görel Bohlin talar om bolagisering, något som hon är anhängare till. Hon anser att en sådan kan tillföra oss mer pengar. Låt mig säga att televerkets styrelse ännu inte har behandlat frågan om bolagisering. Den ligger ju till grund för frågan i utredningen om hur man skall få fram dessa 20 miljarder. Det handlar alltså om en försäljning och en börsintroduktion av televerket. Jag tycker därför det är för tidigt att tala om dessa pengar så länge det inte har fattats något beslut om att börsintroducera detta statliga verk. Än mindre har det talats om när och hur en sådan sak skall kunna genomföras. Det har sagts att järnvägstrafik är det som vi skall satsa på. Ett faktum är dock att persontransporterna i vårt land till 90 % sker på vägarna. 7 % sker per järnväg och 3 % i luften. Jag tycker att vi skall ha en viss aktning för det nödvändiga transportarbete som sker på vägsektorn mot bakgrund av de siffror som jag nämnt.

Herr talman! Birger Rosqvist är uppenbart positiv till Tony Hagströms utredning. Tony Hagström vill privatisera televerket på ungefär samma sätt som fru Thatcher har gjort i England med det statliga televerket där. Birger Rosqvist läser mer eller mindre innantill ur Tony Hagströms utredning och säger, att eftersom 90 % av persontransporterna i dag sker på landsväg är det inte troligt att det blir något trendbrott. Därför är det orealistiskt, menar han, att satsa så mycket som vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet vill satsa på järnvägen. Är det så, Birger Rosqvist, som man skall tolka socialdemokratins nuvarande inställning till miljövänliga transporter? Vill ni att prognoserna och trenderna också i fortsättningen skall styra trafikpolitiken? I så fall har ni inte alls förstått att vi befinner oss i en akut miljökris. Ta del av alla rapporter från länsstyrelserna i landet, som har gjorts på uppdrag av Birgitta Dahl. I ett stort antal interpellations och frågedebatter har vi också hänvisat till dessa rapporter för att visa hur allvarligt läget är. Det kan inte fortsätta på nuvarande sätt med så mycket trafik på landsvägarna i stället för spårbunden trafik och kollektivtrafik. Det är helt orimligt och omöjligt. Det gäller att bryta de trender som har gällt tills nu liksom den låt-gå-politik som har förts. Jag vill på nytt fråga Birger Rosqvist om han tror att folk har råd att resa med järnväg med de priser som är aviserade till början av nästa år. Var det ett klokt beslut att lägga moms på kollektivtransporter? Är det klokt när vi vet att SJ från den 7 januari nästa år? Är det en bra, miljöinriktad politik? Är det, Birger Rosqvist, miljöinriktat att säga nej till en avveckling av bensindrivna bilar för att i stället satsa på alternativa bränslen och ha helt rena bilar år 2010? Tydligen tycker Birger Rosqvist det. När vi gång på gång för fram våra konkreta förslag från denna talarstol, då låtsas nämligen Birger Rosqvist att han inte hör vad vi säger och står och snackar med sina polare, eller också säger han att vi ropar på tomten och bara skriver önskelistor. Försök i stället att någon gång gå i polemik med oss om våra konkreta förslag. Det tycker jag faktiskt, Birger Rosqvist, att man kan begära av trafikutskottets ordförande, som är föredragande i de frågor som rör trafikpolitikens mål och riktlinjer.

Herr talman! Birger Rosqvist uppmanade mig att lyssna på vad han hade att säga om Tony Hagströms utredning. När jag då lyssnar, får jag frågan tillbaka: Vad säger ni om utredningen? Detta är naturligtvis ett litet roligt ordspel, men det är ju faktiskt inte något som konstruktivt bidrar till att ta fram pengar och finansiera de infrastrukturella behov som faktiskt finns och som vi nu måste se till att åtgärda för att kunna använda på den ekonomiska utvecklingen i landet och återigen satsa på tillväxt. Nej, det blir inte riktigt seriöst, Birger Rosqvist, när vi heller inte får några konkreta kommentarer till de finansieringsförslag som faktiskt har lagts fram. Vi har från folkpartiets sida gång på gång i flera år heltäckande redovisat varifrån vi vill ta pengarna. Vi har också försökt att bryta ny mark genom att tala om alternativ och kompletterande finansiering, att det inte skall vara förbjudet att t.ex. ta upp avgifter och att det inte skall vara förbjudet att låta andra företag gå in i olika gemensamma projekt. Sent omsider och utan att regeringen egentligen har sagt ja till dessa propåer, läggs de in i utredningar, och sedan kommer det en rapport. Och utifrån dessa rapporter säger regeringen fortfarande ingenting. Vi har föreslagit att vi skall ta åtminstone tillväxten av löntagarfonderna i stället för att fortsätta att socialisera det svenska näringslivet, men det ger över huvud taget ingen kommentar från socialdemokraterna. Vi har föreslagit att vi skall pröva möjligheten att bolagisera affärsverken och släppa in fler och andra intressenter och på det viset låta det statliga kapitalet arbeta på ett förnuftigt sätt och använda det till landets bästa. Men nej, det skall vara dött kapital som ligger där, och några konkreta förslag eller kommentarer kommer inte från regeringens sida. Det blir med en sådan regeringspolitik naturligtvis inte fråga om många steg framåt här i Sverige.
Herr talman! Jag nämnde, Birger Rosqvist, inga summor när jag talade om att vi till en del fick fram våra förslag genom Tony Hagströms utredning. Jag skulle däremot gärna vilja lyfta fram principerna, nämligen de principer som handlar om bolagisering av affärsverk. Det finns en rad olika affärsverk som skulle fungera bättre i bolagsform än i affärsverksform. Samtidigt skulle man få finansieringskällor för investeringar. Birger Rosqvist nämnde en summa från denna utredning, nämligen att staten genom bensinpengar får in 20 miljarder mer än vad man lägger på underhåll av vägarna. Enligt vägsektorn, som jag tror är ganska bra på att göra beräkningar av det här slaget, stämmer inte detta, utan staten får snarare in 30 miljarder mer i bensinpengar än vad man betalar ut i vägunderhåll. Jag nämnde tidigare vad jag var kritisk emot, nämligen den onödiga reglering som socialdemokraterna tydligen inte tycks komma ifrån. Denna reglering finns framför allt på yrkestrafiksidan. En avreglering och en avmonopolisering lösgör medel, Birger Rosqvist, och det är sådant som vi gärna ställer upp på. Gå därför litet längre än vad ni hittills har vågat, så får ni stöd åtminstone i det avseendet! Sedan till detta med morötter, stimulans, i stället för piska. Detta är alldeles nödvändigt för att man skall få folk att ställa upp på de förslag som läggs fram och för att folk skall inse att det är nyttigt för samhället, för miljön, osv. Vi bör alltså ha morötter i stället för piska. Avgiftspolitiken när det gäller miljön bör ändras så att den stimulerar till förbättrade motorer och bättre miljö.
Herr talman! Trafikutskottets ordförande måste ha brist på argument, eftersom han försöker få det att framstå som om hans politiska motståndare vore emot vägtrafik eller luftfart bara därför att vi vill satsa på järnvägen. Det är bara att läsa innantill i olika motioner för att se vad centern genom åren har velat satsa exempelvis på vägnätet och på sjöfarten. Jag nämnde här en del exempel. Att bygga järnväg mellan Göteborg och Malmö innebär ju inte att man är motståndare till dem som åker på vägen. De får ju tvärtom en bättre väg att åka på genom att det blir något mindre trafik där. Inte är jag som är från Göteborg motståndare till en bra luftfart. Om vi åker tåg till Stockholm kan vi i stället utnyttja Landvetter till att få bättre internationella förbindelser. Kanske kan vi på så sätt avlasta Arlanda, så att man där inte behöver bygga en tredje bana. Nej, Birger Rosqvist, försök inte att få det att framstå som att man genom att vilja satsa på järnvägen är motståndare till andra trafikslag. Så är det inte alls! Det är tvärtom så att en effektiv transportapparat i vårt land, vad gäller såväl godssom persontrafik, är vad som gagnar våra medborgare bäst. Och det är efter den linjen som centerpartiet utarbetar sin trafikpolitik.

Herr talman! I budgetpropositionen framhölls att samtliga ensamrätter för televerket som ett led i avregleringspolitiken nu hade avskaffats och att Sverige är på väg att bli en av de mest öppna marknaderna för telekommunikationer. Trots detta har vi i utskottet reserverat oss till förmån för en ökad konkurrens på teleområdet. Man kunde kanske tycka att målet nu är nått och att någon reservation därför inte skulle vara nödvändig. Tyvärr, herr talman, är verkligheten en annan. I regeringens proposition 1988 anfördes att: ''staten bör således eftersträva en effektiv konkurrens på marknaden för teleprodukter och tjänster. Staten skall därför kontrollera att en dominerande marknadsposition inte missbrukas''. Hur ser då konkurrensläget ut i dag? Vi har sedan några år tillbaka en fristående nätoperatör i landet -- Comvik. Företaget startades när det svenska mobiltelefonsystemet började byggas ut, och det var till en början mycket framgångsrikt. När 900-systemet startade för ett par år sedan förändrades situationen. Myndigheten televerket, som sköter tilldelningen av radiofrekvenser, beslöt att företaget televerket skulle få samtliga tillgängliga frekvenser på 900-bandet. Man motiverade detta med den klassiska monopolistens ständiga argument: det var mer praktiskt att ett företag skötte alltihop. system i det system som då startades. Nu förbereds en tredje generation mobiltelefoner. Men televerket fortsätter att tekniskt bevaka sin monopolställning. Comvik förhindras att köpa Samtalstaxan konstrueras så att konkurrensneutralitet inte råder mellan Comvik och televerkets radiosektion. Intresset för utveckling av mobiltelefontjänster är stort, och ytterligare två företag, Racal Telecom och Nordic Tel, har ansökt om frekvenser för att bygga egna nät. Men myndigheten televerket har igen avstyrkt med det klassiska monopolargumentet att det vore mycket opraktiskt. Herr talman! Om televerket, regeringen och riksdagen menar allvar med alla uttalanden om behovet av konkurrens, behövs andra åtgärder än bara vackert tal. Vi anser därför att riksdagen till att börja med bör skärpa skrivningen i detta betänkande. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Också i detta ärende leder samtliga motioner med olika förslag utifrån olika ideologiska och andra utgångspunkter fram till stupstocken och ett konstaterande att frågan är föremål för utredning och beredning. Med den socialdemokratiska regeringens sedvanliga långsamhet inom regeringskansliet skall alltihop avstyrkas. Det är mycket ledsamt, herr talman, att det inte går att mer konkret få ett besked om regeringens ståndpunkt i de olika frågorna. Vi i folkpartiet står för vår del bakom de synpunkter som kommit till uttryck i de två reservationer vi avgivit, men jag kommer bara att yrka bifall till den ena, nämligen reservation nr 1. Den tekniska utvecklingen på telekommunikationsområdet är hisnande. Snabbheten är långt större än vad vi vanligen föreställer oss. Utvecklingen är positiv för de många människorna, som enkelt och till relativt sett minskade eller oförändrade priser kan upprätthålla kontakt och medverka till social utveckling. Utvecklingen är till gagn för ekonomisk tillväxt och expansion. Vi i folkpartiet bedömer att den fortsatta utvecklingen kommer att ha stor och t.o.m. växande betydelse för konsumenter och näringsliv. Men den tekniska utvecklingen och de framtida ytterligare möjligheterna som snabbt växer fram ställer oss självfallet också inför utmaningar. Utmaningar att tänka i nya banor. Utmaningar som innebär att tippa förlegade ideologiska föreställningar över bord. Utmaningar att våga se in i det tidigare okända, och en utmaning för oss enskilda och olika företag att på ständigt nytt sätt förmå använda de möjligheter tekniken öppnar. I samma mån måste vi då inse att det är inte vi här i kammaren som i egenskap av politiker skall styra. Vår uppgift är att avreglera och öppna grindarna för de många människorna när det gäller att använda tekniska hjälpmedel. Här står liberal politik mot en vacklande och villrådig socialdemokrati. Runtomkring smyger de som utan tro på människans förmåga och ansvar skräms med det okända som tillhygge. Folkpartiet har genom åren varit initiativtagare till avveckling av det svenska telemonopolet. Med regeringsansvar öppnade vi dörren för konkurrens på mobiltelefoni. Maken till uppsving, konkurrens, god ekonomi, snabb teknisk utveckling och ett gott resultat för de många människorna finns ju inte i hela världen. Vår utgångspunkt är: Konsumenter och företag skall ha så stor valfrihet som möjligt i sin användning av teletjänster. Telekommunikation av olika slag äger rum i ett telesystem som i ökande grad kommer att utgöra en samverkan mellan det statliga allmänna telenätet och -- vilket vi hoppas och arbetar för -- också ett antal privata nät. Det är viktigt att företrädare för dessa olika nät kan verka på samma villkor. Svensk telepolitik bör därför enligt folkpartiets uppfattning skapa förutsättningar för en verklig nätkonkurrens mellan jämbördiga parter. Privata nät -- som t.ex. Comviks, och jag tror vi kommer att få se fler -- måste ges möjlighet att erbjuda sina tjänster genom konkurrens på lika villkor. Folkpartiet har redan tidigare föreslagit att vi borde överväga att låta televerket verka i bolagsform också med sina nättjänster. Vi var vid behandlingen av ett tidigare ärende i dag inne på att nya intressenter skall kunna släppas in som ägare i ett sådant bolag. Nu har televerkets generaldirektör tagit upp handsken. Han har, liksom folkpartiet, också redovisat vilka många möjliga angelägna ändamål det kapital som därmed kan lossgöras kan användas till. Folkpartiet har bekänt färg. Men socialdemokraterna tiger som muren. Nu har trafikutskottets ordförande ett gyllene tillfälle att svara på frågan. Anser socialdemokraterna att televerket kan bolagiseras och nya intressenter släppas in som stabila ägare? Jag yrkar mot bakgrund av detta bifall till reservation nr 1. Herr talman! Ett företag som agerar på en marknad under normala villkor måste också nu upp till en avkastning som är marknadsmässig. Det nuvarande kravet på televerket utgår från ett amorteringsfritt statslån med en ränta som är lika med statens utlåningsränta. Statens avkastningskrav fastställs genom att vissa av televerkets fastigheter tagits upp som statskapital med en ränta som är lika med statens avkastningsränta. Med den av regeringen förda ekonomiska politiken uppgår inflationen till över 10 %. Räntekravet är inte mer än 11,5 %. I reala termer blir det alltså inte mycket att komma med. Televerket måste anpassas till de avkastningskrav som man måste ha rätt att ställa på en verksamhet som verkar i en fri och konkurrensutsatt sektor. Jag anser därför att avkastningskravet skall höjas. Jag vill markera att folkpartiet står bakom det som redovisas i reservation nr 5, men av hänsyn till kammarens arbetsbörda yrkar jag inte bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill börja med att meddela att centerpartiet naturligtvis står bakom de yrkanden som centerns representanter gjort i utskottet. Vi står bakom såväl reservation 2 som 6, och jag yrkar bifall till reservation nr 2. Det är också den reservationen jag tänker säga några ord om. Detta ärende är i sig likt det ärende vi behandlade tidigare i dag. Båda ärendena handlar egentligen om en aktiv regionalpolitik. Televerkets ansvar för att människor skall kunna bo och verka i hela vårt land är naturligtvis likartat med SJs och ansvaret för ett bra vägnät i vårt land. Vi som sitter i denna kammare vet själva vilken stor betydelse som t.ex. den datakommunikation som vi har möjlighet att utnyttja från våra bostäder har och hur den ger oss betydligt bättre arbetsförutsättningar. På samma sätt är det naturligtvis med telefax och andra moderniteter. Det måste vara möjligt att utnyttja dessa oberoende av var man är bosatt i landet. Man skulle kunna göra tolkningen att aktiviteten i första hand skulle vara riktad mot landsbygden. Men jag vill som storstadsbo slå fast att aktiviteten är precis lika mycket riktad mot storstaden. Det är en fördel om man kan få ett aktivt liv på olika håll i landsbygden. På detta sätt minskar trycket mot våra storstäder. Tony Hagström har tidigare citerats här i kammaren. Om jag inte minns fel har han haft en del idéer om regionaltåg och annat för att lätta på trycket i Stockholm. På samma sätt är det med televerket. Man bör sträcka ut verksamhet till att inte bara gälla Stockholmsregionen utan hela landet, och med en ökad kapacitet i telenätet kan man klara av detta. Det är kolossalt viktigt att man ser till att dessa möjligheter finns. Det är precis detta som vi reservanter framhåller i reservation nr 2. Vi anser också att televerket bör få ytterligare resurser för att den erforderliga nätutbyggnaden skall kunna genomföras. Herr talman!

Herr talman! Vi befinner oss i den något märkliga situationen att vi skall diskutera inriktningen av televerkets verksamhet på grundval av ett betänkande som är justerat -- det säger jag också den här gången -- innan Tony Hagström gjorde sitt utspel. Det har ju inte enbart att göra med finansieringen av infrastrukturen, utan det har också att göra med hans utredning; han utnyttjade den till det, skulle jag vilja påstå. Det har också att göra med det utspel som han har gjort och som handlar om televerkets framtid. Vad de statsanställda televerksarbetarna nu undrar -- förmedlat inte enbart i tidningen Statsanställd -- är om ingenting längre gäller av det som de har fått vara med och diskutera, av de beslut som riksdagen har fattat, osv. I vilket fall som helst går det inte att stå här och låtsas som om televerkets treårsplan gällde som om Tony Hagströms utspel aldrig hade skett. I den förra debatten, som handlade om trafikpolitiken, var Birger Rosqvist mycket positiv till Tony Hagströms utredning. Han sade att han inte har någon anledning att ta ställning, eftersom televerkets styrelse inte har gjort det, även om han visade sig vara positiv till allt vad som hade sagts. Jag vill då tala om att televerkets styrelse har uttalat sig så positivt att man givit Tony Hagström och hans utredare uppdraget att fortsätta på samma linje, det vill säga med den här inriktningen. Antingen känner Birger Rosqvist inte till det eller också låtsas han att han inte gör det. Folkpartiet och moderaterna jublar naturligtvis. Snart har ni inte längre några motioner att skriva i de här frågorna. Det kommer, som Birger Rosqvist tidigare sade, bara att handla om små profileringar eller petitesser. Det beklagar naturligtvis jag, som står för vänsterpartiets inriktning. Vi har som enda parti här i riksdagen försökt att kämpa emot den avreglering, Thatcherisering och EG-anpassning som har skett när det gäller besluten som angår telepolitiken i Sverige. Mycket riktigt sade Birger Rosqvist också i förra debatten till Görel Bohlin: Men vi har ju avreglerat. Titta här vad vi har gjort! Titta vad vi har anpassat oss till era krav! Varför då gnälla? Just precis så är det. Förslagen när det gäller televerkets framtida inriktning -- jag tänker på den eventuella privatisering, utförsäljning och t.o.m. börsintroduktion som han har aviserat -- har naturligtvis varit i flera andra säckar än Tony Hagströms och hans stabs. På finansdepartementet, som de flesta initiativ till den här typen av myckets stora och mycket omvälvande förslag kommer ifrån, har man också i den här frågan gått ut ganska tufft med en utredning, som tas till intäkt för att Tony Hagström är inne på rätt spår nu när det gäller omvandlingen av televerket. Utredarna Mats B O Larsson och Ted Stahl har talat om att man skall göra affärsverken till aktiebolag. Jag tror för min del, precis som Statsanställdas förbund, att utspelet egentligen handlar om att det finns litet prutmån. I första steget, Birger Rosqvist, är det naturligtvis inte det mycket stora steget till en börsintroduktion som det handlar om, utan det handlar om ett medelstort steg för att mjuka upp både svenska folket och politikerna -- de skall t.o.m. före valet våga fatta ett sådant beslut, för att i nästa steg låta det bli fritt fram för de gamla moderatmotionerna i de här frågorna. I det här betänkandet behandlas en vpk-motion i vilken vi tagit upp frågan om det regionalpolitiska och sociala ansvaret. Där har vi kunnat peka på en del som fanns att luta sig mot i post och teleutredningen. Men nu befarar man mycket värre steg som inte alls har med regionalpolitiska hänsyn eller hänsynen till den sociala rättvisan att göra. Därför är det viktigt att visa på den motion som vpk har med i betänkandet och som vi har reserverat oss för -- det handlar om taxepolitiken, och det handlar om glesbygdens förutsättningar. Precis som Rune Thorén och centern anser vi att utbyggnaden på det här området också måste få gynna t.ex. Norrland på ett helt annat sätt än hittills. Man kan inte bromsa, och man kan inte marknadsinrikta så till den milda grad som flera av er nu är inne på.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

Herr talman! Ni har inga motioner kvar att skriva, sade Viola Claesson. Åjovars, det kommer nog att finnas en och annan. Men det viktigaste för oss är inte att skriva motioner, utan det viktigaste är att vi får en väl fungerande verksamhet. Om det dessutom medför att motionsbelastningen i kammaren minskar har vi ingenting emot det.
Herr talman! Det är betecknande att Viola Claesson är så förvånad över förslagen om förändringar av politiken på olika områden. Allt har hänt efter utskottets sammanträden, säger hon. Det har hon inlett två betänkandebehandlingar i följd med. Ja, Viola Claesson, så mycket har hänt sedan muren föll! Folk efter folk har kommit till insikt om att det finns en annan politik att ta till sig, att det erbjuds också en annan politik. Vi i folkpartiet jublar inte över att vi inte skulle ha några motioner att skriva. Det kommer att finnas kvar krav att ta upp motionsvägen så länge socialdemokraterna inte har kommit längre än till utredningskvarnen. Men det har inget egenvärde att knacka maskin. Vad vi vill se är en politik för de många människorna, en politik som ligger så långt bort som möjligt från tvång, reglering, statsägande, centralstyrning, socialism och allt annat som Viola Claesson fortfarande företräder och som regeringen yrvaket konstaterar saknar folkligt stöd.
Herr talman! För det första förstod jag inte alls vad För det andra vill jag säga till Tom Heyman att jag inte på något sätt har attackerat moderaterna och folkpartiet. Det är snarare så att jag konstaterar att socialdemokraterna börjar säga ja till ännu fler nyliberala förslag, och det betyder att ni i moderata samlingspartiet och folkpartiet för ert eget existensberättigandes skull lär få vara mycket uppfinningsrika för att hitta på fler saker att motionera om. Kritiken skall naturligtvis riktas mot den socialdemokratiska regeringen. Det är den man skulle ha kunnat hoppas någonting av, men det är nog slut på den tiden.
Herr talman! Viola Claesson förstår inte mina inlägg, säger hon. Det är nog bara en undanflykt. I så fall visar det sig väl att hon inte har förstått sin egen politik under många års tid. Men människor i allmänhet förstod precis vad jag räknade upp här. Det är precis den politik som Viola Claesson och hennes parti, numera namnändrat, står för. Det är precis den politik som vi motarbetar. Vi står för dess raka motsats.

Herr talman! Jag får göra ett hastigt inhopp här för Roy Ottosson. Även om jag inte tidigare har varit med i utskottets arbete känns det inte så bekymmersamt -- vårt ställningstagande i de ärenden som behandlas här i dag känns ganska självklart. Alla är vi ju ense om vikten av god infrastruktur över hela landet. Hela Sverige skall leva. Jag vet inte hur många gånger de fyra orden har sagts här i kammaren. Kanske har luften något gått ur den kampanjen. Men när jag arbetade med kampanjen fann jag att det var ett återkommande önskemål om utbyggt telenät, men också en rädsla för att utbyggnaden i första hand skulle hjälpa tätorter och storstäder. Det är otroligt viktigt i dag att också glesbygden får del av utbyggnaden. Framför allt har detta märkts i kampanjen genom att många telestugor har öppnats som förmedlar datakunskap så att landsbygden skall kunna leva vidare. De goda telekommunikationerna kan sägas verkligen vara ett utomordentligt gott hjälpmedel för att göra det möjligt för människor att bo kvar och försörja sig på landsbygden och hålla den levande och överlevande för oss alla. Det är också en möjlighet till att minska resandet och spara tid för lustigare göromål. Statens övergripande ansvar enligt 1988 års telepolitiska beslut begränsas till att avse grundläggande telekommunikationer. Datatekniken kan redan i dag sägas vara grundläggande. Visst har telenätet byggts ut på ett bra sätt, men utbyggnaden går för långsamt. Därför ser vi det som viktigt att televerket får extra resurser så att varje företag och permanentbostad får möjligheter att använda pålitliga datanät. Vi får också komma ihåg att räkna med en kombination av företagsekonomi, samhällsekonomi och framtidsekonomi. Då blir inte den satsningen destruktiv -- ord som nämnts tidigare. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2 som vi har tillsammans med centern om ökad kapacitet i telenätet.

Herr talman! Det gällande riksdagsbeslutet om de övergripande målen för telepolitiken är vittomfattande. Beslutet anger hur telesystemet i Sverige skall utformas och att det skall ge god tillgänglighet och service för grundläggande telekommunikationer. Det skall bidra till ett effektivt resursutnyttjande i samhället. Utvecklingsmöjligheter på alla plan skall tas till vara. Systemet skall vara uthålligt och tillgängligt under kriser och i ofredsförhållanden. Inriktningen av telepolitiken innebär i stort sett att nätutbyggnadsplanerna skall förankras på regional och lokal nivå. Det skall finnas ett kontaktnät. De som vill utnyttja teletjänsterna skall ha stor valfrihet i sin användning av tjänsterna. Vidare är det staten som ansvarar för att vi har ett sammanhållet och öppet telenät som täcker hela vårt land. Kostnaderna för att alla skall ha tillgång till de grundläggande kommunikationerna skall betalas solidariskt. Även om det mesta i denna debatt tycks ha gått ut på att på olika sätt kritisera och nedgöra de förhållanden som råder i Sverige, har vi med stor sannolikhet de lägsta telefonkostnaderna i världen. Vi har bland de högsta siffrorna när det gäller telefontäthet. Vi har ett telenät som rent tekniskt ligger längst fram, och vi har ett heltäckande digitalt system. Vi har ett nät som är tillförlitligt, och det finns på den svenska telesidan mycket kunnig personal på alla nivåer. Det är mycket tack vare detta som vi står där vi står med vårt svenska telenät. Den första talaren, Tom Heyman, sade att det inte finns någon fri konkurrens, utan att det fortfarande råder ett visst monopol över televerket. Televerket är i dag helt avmonopoliserat. Det är ett helt öppet verk, och det råder fri konkurrens på teleområdet. Självfallet vill televerket, och det anser vi från politiskt håll också, att det skall få en skälig ersättning för de investeringar som har gjorts. Televerket skall konkurrera med andra, men inte subventionera dem. Det är viktigt att framhålla detta när vi berör telepolitiken i vårt land. Det finns många som avundas de favörer vi har i att ligga så långt framme, att det hela tiden görs landvinningar, all den moderna och sofistikerade apparatur, utrustning och innovationsobjekt som finns på området. Detta har till stor del kunnat ske tack vare att man har haft ett gott samarbete med det stora telefonbolaget Ericsson i Sverige. Den utveckling som televerket har bedrivit tillsammans med Ericsson har varit till stor nytta för båda parter. Den privata delen av Ericsson som har hand om den internationella marknaden under de senaste månaderna har kunnat redovisa mycket stora framsteg så till vida att man i knivskarp konkurrens har kunnat få beställningar från olika delar av världen. Televerket och Ericsson kan tillsammans ta åt sig äran av det. Verksamheten under perioden 1991 till 1993 enligt den föreliggande treårsplanen skall inriktas på fortsatt koncentration på nätutveckling och nättjänster. Det kräver en fortsatt utveckling inom teleområdet och en fortsatt kostnadsanpassning av televerkets olika taxor för att möta den ökande konkurrensen. Man möter i dag en mycket hård konkurrens från utländska intressenter som vill hit till vårt land där marken är jämnad och där det kanske för en konkurrent är lättare att komma in genom att det finns så många alternativ. Men det svenska televerket har kunnat möta konkurrensen tack vare att man är tekniskt så långt framme. Trots detta krävs det i motioner och i en reservation att det skall skapas en ökad kapacitet i telenätet. Televerket har också under ett flertal år varit Sveriges största investerare. I de treårsplaner som har gällt har det gjorts investeringar på 25--28 miljarder kronor per treårsperiod. Det är det högsta i vårt land. Centerpartiet kräver ökad kapacitet. En sak har förvånat mig, och jag har svårt att förstå sammanhanget. Rune Thorén kanske kan förklara för mig. Centern tycker att för att televerket ytterligare skall kunna utvecklas och erbjuda mer tjänster bör det tillföras medel från staten till televerket för att kunna uppfylla ytterligare krav på verket. Bläddrar man litet längre fram i betänkandet, i själva verket två reservationer fram, säger centern att televerket skall leverera in till staten ytterligare 500 milj.kr. Först skall televerket tillskjutas medel för att bygga ut mer. En sida längre fram i betänkandet skall televerket leverera in 500 milj.kr. till staten -- för att finansiera centerns olika skattesänkningar, gissar jag. Det går inte ihop. Det är vad man normalt kallar för rundgång i affärer. Det fanns inga motioner i år om bolagisering. Varför vet jag inte. Men det hindrar ju inte att den mycket verbalt kraftfulle Anders Castberger nämnde bolagisering. Han ville förmå mig att klämma fram var jag står i bolagiseringsfrågan. Frågan har inte behandlats i utskottet, och vad jag personligen anser har ju inte så stor betydelse, eftersom jag talar för utskottet. Jag vill dock erinra Anders Castberger om att en stor del av televerkets verksamhet bedrivs i olika bolagsformer. Detta är en förutsättning för att man skall kunna konkurrera med andra avancerade utländska konkurrenter. Det är mitt svar på Anders Castbergers fråga. Det framfördes vidare att telenätet ytterligare borde byggas ut. Televerket har ålagts en uppgift som man kommer att uppfylla i enlighet med de beslut som har fattats. Var man än bor i landet skall man ha tillgång till de grundläggande teletjänsterna. Att omedelbart göra det möjligt för alla var man än bor att få tillgång till övriga tekniska finesser är svårt, men i mitten av 90-talet kommer de allra flesta i vårt land att kunna utnyttja sådana tekniska finesser som bl.a. telefax. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.
Herr talman! Ja, Birger Rosqvist, det är riktigt att det inte längre finns några lagreglerade monopol kvar inom televerkets verksamhetsområde. Birger Rosqvist och jag är överens så långt att televerket naturligtvis skall ha skälig ersättning för de tjänster som man erbjuder både till allmänheten och till andra nätoperatörer. Men nu bygger televerket upp ett tekniskt monopol som skall bevara det som tidigare var lagstadgat. Ericsson har fått instruktioner som förhindrar bolaget att i dag lämna offert på växlar till Comvik. Detta fall skall prövas av marknadsdomstolen senare i höst. Det rör sig troligen om ett högst vanligt fall av leveransvägran som undanröjs av marknadsdomstolen. Under tiden har dock Comvik förlorat lång och dyrbar tid. När det gäller växelanslutningen är det en fråga om hur anslutningen från Comviks växel till televerkets nät skall ske. Där borde förhållandena vara lika för Televerket Radio som för Comvik, men så är inte fallet. Televerket Radio ansluter med något som kallas för gul svensk tupp, medan Comvik hänvisas till röd internationell tupp. Det låter som om det handlar om en hönsgård, men det är det inte. När sedan Comvik accepterade detta, sade televerket att röd internationell tupp kommer att finnas bara på en eller två orter i landet. Detta skapar naturligtvis linjekostnader för Comvik, som detta bolag inte kan bära för ett system som inte blir jämlikt i förhållandet till den egna radiodivisionens telefonnät. Det är dessa förhållanden som jag har velat ta upp till diskussion. Om riksdagens tidigare beslut om konkurrensneutralitet skall kunna fullföljas, bör televerket inte ha möjlighet att agera på det sätt som man gör.
Herr talman! Genom att försöka sig på en formell vinkling gled Birger Rosqvist undan för att slippa att svara på de besvärliga frågor som vi ställde till honom, men så enkelt går det inte. Beträffande telepolitikens inriktning företräder folkpartiet en liberal syn, där vi utgår ifrån en verklig nätkonkurrens mellan jämbördiga parter. Jag exemplifierade inledningsvis med Comvik, men även andra kan komma att vara intresserade. Vi menar att också dessa intressenter skall tillåtas vara med. För att en fungerande marknadsekonomi skall vara till gagn för allmänheten erfordras att alla parter spelar på lika villkor. Detta är det fundamentala i en marknadsekonomi och förmodligen är det just därför som socialdemokraterna ännu inte begriper detta. Det här är utgångspunkten för att vi naturligtvis vill låta televerket spela på samma gynnsamma villkor. Socialdemokraterna och Birger Rosqvist måste ändå ha en principiell syn på dessa frågor. Alltmedan folkpartiet år efter år krävt nytänkande och påvisat vilken principiell inriktning vi vill se, har socialdemokraterna bara sagt nej. Bolagiseringsfrågorna avgjordes i ett annat betänkande, där socialdemokraterna var lika klart negativa. Så helt plötsligt framläggs samma förslag som tidigare har framställts av folkpartiet och flera andra partier av generaldirektören själv. Han har t.o.m. arbetat som en företagsledare och inte frågat regeringen innan han kom med förslaget om vad han fick säga. Då står Birger Rosqvist helt handfallen och hänvisar till att det inte är någon som motionerat i den här frågan just denna gång. Affärsvärldens senaste nummer innehåller en analys av den kommande affären som eventuellt blir av. Där ger styrelsens ordförande sitt stöd för denna tanke. Menar ägaren/staten -- företrädd av den socialdemokratiska regeringen -- som tillsätter ordförande att man väntar sig en splittring i styrelsen orsakad av företrädare som inte företräder statens intressen? Det är en mycket underlig inställning från socialdemokraternas sida.

Herr talman! Vi moderater står självfallet bakom samtliga reservationer där vi finns representerade, men för att bidra till att göra kammarens arbetsförfarande smidigare yrkar jag härmed bifall bara till reservation nr 1. Flertalet av dessa motioner har förvisso väckts flera gånger tidigare och blivit avslagna eller blivit behandlade på ett sätt som vi moderater inte har varit nöjda med. Vi kommer därför att fortsätta med att avge motioner och agera för att syftet med motionerna skall kunna uppnås. Det här betänkandet går främst ut på vår önskan att minska antalet regleringar och därmed få en ökad och på många områden helt fri konkurrens. Vid flera tillfällen under de senaste veckorna har här i kammaren gjorts liknande uttalanden, men eftersom det är så pass viktigt vill jag upprepa det ännu en gång: Vi har ju sett hur det har gått för ett samhällssystem där avsaknaden av konkurrens har varit total. Dessa system faller i dag som korthus i länderna öster om Sverige. När vi talar om fri konkurrens och en ökad avreglering gör vi inte det med den enskilde lastbilsägaren, det enskilda bussföretaget eller flygföretaget som utgångspunkt, utan för att det är viktigt för den enskilde medborgaren, för skattebetalaren. En fri konkurrens innebär att medborgarna dels får en större valfrihet, dels en större möjlighet att välja det alternativ som är bäst och billigast. Det är möjligt i ett samhälle med fri och öppen konkurrens. Jag kan inte låta bli att referera till vad tidningen Arbetets f.d. chefredaktör Frans Nilsson uttalade för en del år sedan under den debatt där man diskuterade huruvida Arbetet för sin Göteborgsedition skulle erhålla presstöd. Den socialdemokratiske chefredaktören Frans Nilsson sade då: ''Det är bra om journalisterna i Göteborg får konkurrens av Arbetets journalister''. Det är ett resonemang som jag helt ställer upp bakom. Men, herr talman, det gäller förvisso på många andra områden än inom tidningsvärlden. Visst har det hänt att majoritetspartiet på en del områden har släppt en del regleringar -- även om det har gått långsamt -- och man har i vissa fall givit möjligheter till ökad konkurrens. Vi moderater anser dock att takten har varit alltför långsam. På en del områden är det ett steg i rätt riktning. Det håller jag med om. Men stegen kunde vara flera och framför allt snabbare. Reservation 1 handlar framför allt om lämplighetsprövningen. Vår huvudprincip är att det viktigaste för en åkare är att han kan transportera passagerare och gods på ett säkert sätt. Man bör i lämplighetsbedömningen inte väga in överlaster, farligt gods, hastigheter och beskattning. Det har vi andra instanser i samhället som sköter. Vi har fackliga organisationer som mycket väl ser till när arbetsgivare och anställda inte uppfyller de krav som de anser att man skall uppfylla. I vårt samhälle har de en frihet att agera. Reservation nr 3 handlar om huvudmannaskap i egen regi. Det är ytterst viktigt att man medger konkurrens under betydligt bättre förutsättningar än vad som sker i dag. Jag skulle vilja be utskottets talesman Jarl Lander att läsa det citat ifrån Svenska transportarbetareförbundet som tas upp i reservation nr 3. Man talar där om att det viktiga för att få ekonomin att gå ihop i en verksamhet i vad gäller kommunikationer är att trafiken inte utförs i egen regi utan lämnas ut på entreprenad. Herr talman! Låt oss, till sist, verka för att vi får ett samhälle med ökad konkurrens och minskad reglering till gagn för samtliga människor i detta land. Jag skulle vilja avsluta med att fråga Jarl Lander om han delar Svenska transportarbetareförbundets uppfattning, som citeras i reservation nr 3.

Herr talman! Trafikbranschen kännetecknas fortfarande av många regleringar, koncessionsprövningar o.d. Varje förslag om en anpassning till resenärers önskemål och en sund ekonomisk utveckling för enskilda företag möts med skepsis och undanflykter. Än gör sig det ena, än det andra särintresset påmint. När folkpartiet redan 1984 föreslog t.ex. avreglering av taxi tog det många år innan socialdemokraterna tog sig ur en förlegad regleringssyn och omsorg om det bestående, bara för att omedelbart hamna i utredningskvarnen. Det dröjde därifrån som bekant ytterligare många år fram till dess att vi nu äntligen lever de första månaderna under någorlunda fria förhållanden på taximarknaden. Det första stapplande stegen efter 60 års reglering tas nu. Det blir naturligtvis lite kantigt både här och där. En ökad frihet, och därmed ökade möjligheter till konkurrens mellan de företag som producerat trafiktjänster, är nödvändig för att säkra att priserna, dvs. taxorna som vi fortfarande regleringsmässigt brukar kalla dem, bringas i överenstämmelse med marginalkostnaden för produktionen. Det är ett faktum som har understrukits åtskilliga gånger av bl.a. statens prisoch konkurrensverk. Låt mig nämna några exempel på de återstående regleringarna som socialdemokraterna vill genomföra -- förstås med uppbackning av de till vänsterparti förklädda återstående kommunisterna i vårt land samt miljöpartiet. När det gäller t.ex. lätta persontransporter med bil har det angivits att kommuner och landsting skall kunna utöva ett visst huvudmannaskap. Detta innebär givetvis en hämsko på utvecklingen och konkurrensen. När det gäller busstrafik kvarstår i vissa fall regler för trafikmässig behovsprövning. Hur, Jarl Lander, kan socialdemokraterna anse att staten bättre än resenärerna kan avgöra när, vart och till vilket pris man vill resa? Är det egentligen inte storebrorsmentaliteten ''man bör'' det ena och det andra som tittar fram igen? Vi anser i folkpartiet att endast de etableringsprövningar som kan motiveras med hänsyn till kompetens av betydelse för enskilda människors hälsa och säkerheten vid befordran bör ha betydelse. Övriga frågor som gäller ordning och reda i näringslivet regleras precis som i alla andra verksamheter på särskilt sätt och alla andra människor får underordna sig på lika villkor. Det är ett spel och ett agerande på marknaden som gynnar konsumenterna. Vi står med detta bakom det som har uttryckts av oss i reservation nr 1 och 2. Med hänsyn till kammarens arbetsbelastning nöjer vi oss därför med att yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som rör yrkestrafikfrågor. Jag skall framför allt beröra de frågor som rör taxi och de krav som finns på taxi att ha kvittoskrivande taxametrar. De krav som kommer att gälla från den 1 januari 1991 kommer att medföra bekymmer för många taxiägare ute i landet. Kraven sköts upp ett halvår eftersom man inte hade kunnat prova ut taxametrarna i tid. I betänkandet beskrivs hur man har kommit fram till beslutet och hur förändringarna har skett. Man utgår ifrån att det är ett konsumentintresse att det skall finnas taxametrar. Det kan det naturligtvis vara i vissa fall. Man säger också att det kanske framför allt är av värde när det gäller de samhällsbetalda transporterna. Såvitt jag vet är en mycket stor del av de samhällsbetalda transporterna inte avhängiga av vad taxametern visar utan snarare av avtal och andra överenskommelser om hur mycket transporten skall kosta. Man säger också att det är ett sätt att få en effektiv skattekontroll. Det kan jag naturligtvis förstå. Det här får dock negativa konsekvenser på sina håll. Många taxibilar, åtminstone ute på glesbygden och på små orter, har sin dominerande inkomstkälla i de resor som inte berörs av taxametern. Det gäller skolskjutsar och andra samhällsuppdrag som de får betalt för på annat sätt. De utgör också en viktig del av servicen ute på landsbygden så att människorna där får möjlighet att åka taxi. Den inkomst taxistationen som sådan får på det sättet är dock ganska liten. Att de skall tvingas göra stora investeringar för att skaffa taxametrar som kan skriva ut kvitton medför att en del kommer att försvinna. En del måste nämligen ha ganska många bilar för att kunna klara bl.a. skolskjutsar just i topparna. För att de skall kunna få använda dessa bilar för att göra även vanliga taxiresor måste de ha taxametrar i samtliga bilar. Det blir mycket dyrt för en företagare. Enligt min uppfattning är det inte acceptabelt att det är på det sättet. Därför borde det finnas generösa dispensmöjligheter för dessa taxiägare. I betänkandet och i tidigare debatter hänvisas det till att det finns dispensmöjligheter. Det är i och för sig riktigt. Men dessa dispensmöjligheter är uppbyggda på ett sådant sätt att om dispens ges får inga körningar över huvud taget förekomma då taxametrar skulle behövas. Det är enligt min uppfattning och enligt reservation 5 i betänkandet inte till fyllest. För glesbygden är det väsentligt att dessa taxiföretag finns kvar. Det är också ett konsumentintresse. Det är inte ett konsumentintresse bara att kunden kan få ett kvitto. Upplysningen på detta kvitto kan kunden i stället få från taxichauffören. Därför borde taxichauffören slippa ha denna taxameter. Vi kommer annars att få en sämre service ute på landsbygden på dessa orter. Vi får kanske även dyrare taxiresor. Jag har ett exempel från min hembygd. När taxistationen lades ned blev framkörningsavgifterna större än kostnaderna för själva taxiresorna. Ett sådant system är oacceptabelt. Därför kan det inte vara något konsumentintresse att det är på det sättet. Utskottets talesman borde kunna tala om vari detta konsumentintresse ligger. Detta system blir också dyrare för samhället, eftersom man får beställa längre taxi längre bort ifrån. Glesbygdstaxi måste få betydligt mer generösa dispensmöjligheter. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 5 i detta betänkande. Det finns även andra reservationer i betänkandet i vilka väsentliga frågor tas upp. I reservation 1 tas lämplighetsprövningen upp. Enligt denna reservation anser vi från centern, moderaterna och folkpartiet att det nuvarande systemet innebär en för stark inskränkning av näringsfriheten, och vi vill ha en förändring. Detta har tidigare tagits upp från talarstolen, och därför går jag inte närmare in på det. Jag yrkar alltså inte bifall till reservation 1, eftersom vi inte tänker begära votering på den punkten, men det innebär inte att vi inte står bakom synpunkterna i denna reservation. Vi står bakom samtliga synpunkter i de reservationer som vi har fogat till betänkandet. Trafiksäkerhetskraven när det gäller bussar måste vara desamma oavsett om bussarna går i yrkesmässig trafik eller inte. Det måste vara ett klart konsumentintresse att man kan åka lika säkert oavsett varifrån bussen kommer. Detta tas upp i reservation 6. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 och står bakom kraven i övriga reservationer.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de tre reservationer där miljöpartiet finns med, nämligen reservationerna 5, 6 och 7. När det gäller kvittoskrivande och registrerande taximetrar har Lennart Brunander gjort en bra beskrivning av situationen. Vi delar åsikten att detta förslag är en förbättring och att det t.o.m. kan vara ett bidrag till säkerheten. Men samtidigt anser vi, eftersom det är en förhållandevis kännbar investering, särskilt för småföretagare, att det behövs en större flexibilitet än vad transportrådet föreskriver, särskilt när det gäller glesbygden. Större krav på uthyrning av tyngre bussar borde vara självklart för att man skall åstadkomma ökad trafiksäkerhet. Vi yrkar därför på att en bestämmelse om yrkestrafiktillstånd skall krävas och att trafiksäkerhetskontrollerna skall skärpas när det gäller bussar utan detta tillstånd. Det är ytterst viktigt. Cykeltransportställ på bussar är en enkel och relativt billig åtgärd som kan minska bilåkandet och därmed avgaserna. Det skulle ge en skjuts till det mest hälsosamma, nyttiga och, vilket det lär vara, mest energieffektiva persontrafikmedel som finns. Oftast är det just det litet väl långa avståndet i bägge ändar av bussresan som frestar till att man åker bil hela vägen i stället för buss. Om man då får denna enkla möjlighet att ta med cykeln förenklar det för många, både i glesbygd och i tätortsområden. Det är en billig biljett till större frihet och ett litet steg i riktning mot bättre en miljö.

Herr talman! Det är knappt ett år sedan vi diskuterade dessa frågor i kammaren. Då som nu var de föranledda av motioner väckta under den allmänna motionstiden. Med andra ord skulle jag kunna använda mig av samma argument som jag använde mig av för ett år sedan när utskottsmajoriteten avstyrkte de motioner som då hade väckts. Jag skall försöka undvika att använda samma argument som då. Men jag vill redan nu poängtera att utskottsmajoriteten har samma uppfattning i dag när det gäller de reservationer som är väckta med anledning av betänkandet. Utskottsmajoriteten anser alltså beträffande avregleringen av yrkestrafiken att man inte kan gå så mycket längre än vad som skett i och med den nya yrkeslagstiftningen som riksdagen fattade beslut om under 1987/88 års riksmöte. För dem som utövar yrkestrafik, av vilket slag det än är, bör kraven vara att de bedriver trafiken på ett ansvarsfullt och lojalt sätt. Utskottsmajoriteten anser att en förutsättning för det är att utövarna har kunskap om samtliga lagar och regler om företagsamhet och yrkestrafik. Det räcker inte med att de är bra på att köra buss eller duktiga på att lasta en lastbil snabbt. Vi anser att yrkestrafikens nuvarande regler om lämplighetsprövning är väl ägnade att motverka olika lagöverträdelser. Alla måste ju verka under samma förutsättningar. Och lika villkor skall gälla för alla som skall bedriva företagsamhet i landet. Samma grundsyn måste få gälla trafikhuvudmännens verksamhet. Om samhället t.ex. har ställt krav på trafikhuvudmännen att de skall bedriva linjetrafik i ett län, även om den går med underskott, är det högst oansvarigt mot skattebetalarna att släppa in ytterligare aktörer på linjetrafiken. De som tillkommer skulle naturligtvis bara uppträda på linjer där det är lönsamt att köra, vilket skulle leda till ytterligare skattesubventioner för trafik i landets glesbygder. Jag vill nog hävda att yrkestrafiken är tillräckligt avreglerad som den är för närvarande. Trafikhuvudmännen har både det ekonomiska och politiska ansvaret för det lokala och det regionala resandet. Då är det självklart, anser jag, att det är landstingen och kommunerna som gemensamt skall avgöra vem av dem som skall vara huvudman, om de gemensamt skall vara det eller om kommunerna eller landstinget ensamt skall vara huvudman. Av detta följer att det är kommunerna tillsammans med landstinget som själva skall få besluta om hur huvudmannens trafik skall klaras -- om den skall upphandlas, som många gör, eller om den skall utföras i egen regi, vilket också förekommer. Detta är inte en fråga för riksdagen att fatta beslut om. Därför vill jag säga till Sten Andersson i Malmö att det inte har någon större betydelse vad jag anser om Transportarbetareförbundets text, som är bifogad till er reservation 3. Jag anser alltså att detta inte är en fråga som riksdagen skall fatta beslut om. Herr talman! Varje år väcks i samband med behandlingen av yrkestrafikfrågor några motioner av personer som anser att samarbetet trafikhuvudmännen emellan inte fungerar i Skånelänen. Det yrkas på att det skall vara länsövergripande huvudman för bägge länen. Jag är inte så övertygad om att det där nere fungerar på det sätt som beskrivs i motionerna. Jag är lika litet övertygad om att det skulle bli bättre med en gemensam huvudman. Konflikter kommer i så fall alltid att uppstå så länge vi har olika intressenter från olika kommuner och olika län. Vad som i så fall fordras är litet lyhördhet från de olika företrädarna inom de olika kommunerna och länen. Reglerna finns ju i princip redan. Det är möjligt att samordna övergripande länstrafik. I vilket fall som helst är det inte en uppgift för riksdagen att besluta hur linjetrafiken skall samordnas i Skånelänen, utan det måste vara en arbetsuppgift för regionerna att klara till invånarnas bästa. Så något om taxitrafiken. Taxitrafiken avreglerades ju. Så som det hittills verkar har det gett till resultat något högre avgifter. Men det har också givit till resultat att det är fler bilar i trafiken. Det som kvarstår är att samtliga bilar i taxitrafiken skall utrustas med en ny kvittoskrivande taxameter.

Det betyder med andra ord att vi har ett medel för att motverka all s.k. svarttaxiverksamhet, som vi i dag har. Att som i reservationer till betänkandet yrka på att vi skall ge dispens för införandet av kvittoskrivande taxameter i glesbygd är att anse att man i glesbygd inte behöver kvitto för taxiåkande, inte kontroll över arbetstiderna. Det viktigaste tydligen är att taxiverksamhet i glesbygd skall kunna ske helt utan plikter om redovisning mot samhället. Vänd på resonemanget i stället: samtidigt skulle man, om man skulle släppa loss dispenserna i glesbygd, få en situation där en taxichaufför från glesbygd aldrig skulle kunna ta upp resande när han kommer till tätort, vilket han kan göra om han har den nya taxametern införd. Så dispens för införandet av den nya taxametern anser vi från utskottsmajoriteten i år, precis som förra året, enbart skall medges när det gäller olika specialkörningar, där körningarna utförs till ett i förväg bestämt pris. Det är så transportrådet har utformat föreskrifterna om dispens för att använda kvittoskrivande taxameter. Avtalet skall vara klart. I princip är det enbart skolskjutsar det gäller. Nu blev det tyvärr så att införandet fördröjdes från den 1 juli 1990 till kommande årsskifte. Längre anser jag inte att det finns motiv att skjuta upp införandet av kvittoskrivande taxameter. I stället vill jag säga att det hastar med införandet av dessa taxametrar i fordon, så att inte all samhällsbetald taxiverksamhet på sikt utarmas av tillfälliga s.k. frifräsare inom branschen, med risk att de utkonkurrerar den seriöst arbetande yrkeskåren inom svensk taxiverksamhet. Herr talman! Slutligen följetongen om bussuthyrningsverksamheten. Vi har tidigare från utskottsmajoriteten sagt att -- och det har riksdagen ställt sig bakom -- berörda myndigheter och organisationer med stor uppmärksamhet skall följa utvecklingen i fråga om omfattningen av bussuthyrning. Låt mig bara redovisa vad som gäller i dag. Man kan inte bedriva bussuthyrning utan tillstånd. Kravet när det gäller tillståndsgivning är detsamma som på lämpligheten enligt yrkestrafiklagen. Den som bedriver uthyrningsrörelse utan tillstånd döms därefter till böter. Vidare sägs i förordningen om biluthyrning att fordon inte får lämnas till någon som kan antas sakna tillräcklig erfarenhet av fordonstypen. Dessutom gäller samma trafikregler för chauffören oavsett om han kör i linjetrafik eller inom uthyrningsverksamhet. För fordonen som sådana gäller samma regler vad avser trafiksäkerhet och kontrollbesiktning. I fråga om bestämmelser om arbetstider och vilotider i vägtrafiken bereds en ny lag inom departementet. Något nytt uttalande från riksdagen i denna fråga anser vi inom utskottsmajoriteten inte nödvändigt. Låt mig till sist konstatera att om utvecklingen inom bussuthyrningsbranschen inte leder åt rätt håll, då är vi inte främmande inom utskottsmajoriteten för att snarast vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen. I dag, liksom förra året, är vår bedömning att detta inte är nödvändigt. Herr talman! Jag har försökt att inte upprepa så mycket av vad som sades i debatten förra året, men jag har försökt med det sagda markera att jag vill yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 2 i dess helhet.

Herr talman! Om man har t.ex. körkort för tung lastbil då har man dokumenterade kunskaper om hastighet, om överlast och hantering av farligt gods. Mer behövs inte. Man skall inte behöva bli diskriminerad som lastbilsägare därför att man kanske har tillfälliga problem med skattemyndigheterna. De har inte ett dugg med yrket att göra. Man kan fråga sig om detta bara skall gälla för egenföretagare. Borde det inte i konsekvensen namn även gälla för anställda som har problem med myndigheterna av och till? Jarl Lander talar här om lika villkor. Då måste jag fråga honom: Kommer han eller hans parti att föreslå att en egenföretagare, ensamåkare, som arbetar litet mer än andra och tack vare detta kan pressa taxorna jämfört med stora lastbilsföretag skall stoppas därför att han bedriver osund konkurrens? Har ni sådana planer, Jarl Lander? När det gäller verksamhet i egen regi har vi exempel på hur huvudmän har dumpat priserna därför att de kan ta ut det någon annanstans till förfång för fri konkurrens och framför allt för människorna. Allra sist, herr talman, skall jag läsa upp det citat från Svenska transportarbetareförbundet som jag refererade till i mitt huvudanförande: ''All erfarenhet talar nämligen för '' -- betonade förbundet -- att samhällets kostnader i entreprenadfallet vida understiger kostnaderna i den offentligt drivna trafiken.'' Jag tycker ändå att Jarl Lander som representant för det åtminstone hitintills största partiet i Sverige borde kunna svara på frågan om han eller hans parti ställer sig bakom detta påstående.

Herr talman! Jarl Lander började med att säga att det har gått ett år sedan vi diskuterade dessa frågor senast och att utskottsmajoriteten har exakt samma uppfattning i år som för ett år sedan. Jag skulle då vilja säga att vi har blivit ett år äldre men inte ett dugg klokare. Jarl Lander hade funderingar över glesbygdstaxi och undrade varför vi vill ha ökade dispensmöjligheter där. Jo, ökade dispensmöjligheter vill vi ha därför att vi tycker att det skall vara företagsmässigt möjligt att driva taxirörelse där även i fortsättningen. Om bara 10--20 % av en taxibils användning avser resor med taxameter, blir den här investeringen våldsamt dyr. Inte alla taxibilar i glesbygden har ju så särskilt mycket körning. De företagsekonomiska möjligheterna att fortsätta är därför beroende av att man inte belastas med sådana här kostnader. Jarl Lander ville tolka detta så att det i glesbygden inte behövs kvitton och arbetsredovisning. Det är inte alls det som det handlar om. De här kvittona kommer i alla fall inte till stånd om man bara kör skolresor osv. Vad vi vill är att gränsen för möjligheten att få dispens förskjuts på sådant sätt att man kan ha en del körning med taxameter utan att behöva ha denna utrustning. Då får ju förslaget om dispens inte alls den betydelse som Jarl Lander ville låta påskina, utan man kan följa helt vanliga regler i övrigt. Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt för de människor som lever i glesbygd att kunna få en taxiresa dels ganska snabbt, dels till en rimlig kostnad -- och det får man bara om taxin finns på hemorten.

Herr talman! Jag måste återigen hålla med Lennart Brunander beträffande taxibilarna och kravet på dessa taxametrar. Jarl Lander tar i väldigt vad gäller resultatet av förslaget om dispens för dessa taxibilar, särskilt i glesbygd. Det betyder tydligen inte mycket att man kan räcka en hjälpande hand åt dem som behöver hjälp därför att de är ekonomiskt svaga. Och påståendet att de taxibilar som fått dispens inte skall få utföra körningar från tätorten verkar för mig som nonsens. Dispensen kan ju göras tidsmässig, så att man kan ge vederbörande längre tid på sig för att skaffa en sådan här taxameter. Jag tycker att det är mycket konstigt att glesbygdsborna skall vara en så ointressant grupp för Jarl Lander.

Herr talman! Vi ser tyvärr i det här ärendet att socialdemokraterna hanterar det precis som alla andra förslag -- med stor nonchalans mot de människor som kommer med alternativa förslag. Jarl Lander hade egentligen inte några argument mot reservationerna 1, 2 och 3. De sveptes undan med förklaringen att frågorna bereds och utreds. Ja, det är det gamla vanliga när regeringen inte har någon vision om vad det är man vill, när regeringen inte vågar visa flagg, inte talar om vad det egentligen är för politik vi skall ha. Frågorna bara läggs i en byrålåda, och under tiden skyfflas alla förslag åt sidan. Vi kan inte gå längre i avreglering, sade Jarl Lander. Men avser då Jarl Lander att också företag som tillhandahåller biljetter, livsmedelshandlare och andra företagare skall åläggas alla de extra regler för att få etablera sig som Jarl Lander vill ha inom kommunikationssektorn? Det finns regler mot den som inte följer skattebestämmelserna; det tar skattemyndigheter och åklagare hand om. Det finns regler för avtal med arbetstagarparten om löner osv., regler om livsmedelskontroll, om hur bilar skall se ut, och om allt möjligt. Man skall inte förbjuda etablering, utan det skall naturligtvis vara lika villkor i samtliga branscher. Då säger Jarl Lander: Ja, men en företagare måste ju inte vara bra på att köra buss eller lasta en lastbil snabbt. Visst inte. En företagare i bussbranschen ser ju till att han har förare som kan köra buss, och en företagare i taxibranschen ser till att han har förare som kan köra bil och hitta väl i staden och på landsbygden. Vi skall inte förbjuda företagare i någon sådan bransch för att han har nya finansieringsidéer eller inte går i av staten anvisad skola. Men det är vad Jarl Lander vill. Vi anser i folkpartiet att vad som är viktigt är säkerheten för kunderna, att man kan uppfylla sådana förpliktelser som gör att säkerheten fungerar. Jarl Lander står fortfarande fast med ett ben i regleringens träsk. Tala i stället om vad det är regeringen förbereder och utreder i sitt kansli, och visa flagg för oss här i kammaren!

Herr talman! Både Sten Andersson i Malmö och Anders Castberger är tydligen inne på att man skall släppa all verksamhet fri i landet -- då blir allting bra, och då fungerar allting. Vi säger att vi vill ha den lilla typ av reglering kvar som gör att alla har samma förutsättningar att sköta företagsverksamhet. Det är nog det som skiljer oss åt. Vi kan inte acceptera att även den som inte är så noga med att betala in arbetsgivaravgifter, betala in skatt eller fullgöra andra skyldigheter gentemot samhället, skall kunna fortsätta och driva t.ex. bussverksamhet eller yrkestrafik. Hur bra han än är på detta måste han också känna samma ansvar gentemot det övriga samhället som de andra, som är mera seriösa inom branschen. Får jag också säga några ord till Lennart Brunander och Anna Horn af Rantzien angående taxiverksamhet i glesbygd. Jag vill direkt vända mig mot Anna Horn af Ranzien, som säger att jag inte skulle känna något ansvar för människor i glesbygden. Anna Horn af Rantzien kanske inte vet att jag kommer från ett verkligt glesbygdsområde. Och det är just därför som jag tar upp det här problemet. Det är där vi har problemet med s.k. frifräsare, som nu håller på att slå ut all seriös taxiverksamhet. De räknar med att centern och miljöpartiet skall se till att de inte behöver ha kvittoskrivande taxametrar i bilarna. Jag anser att så måste ske -- att sådana taxametrar skall finnas -- om vi skall få någon ordning på taxiverksamheten ute i glesbygden.

Herr talman! Nu säger Jarl Lander att alla skall spela på lika villkor. Det är precis det som vi i folkpartiet föreslår, det är precis det som jag har upprepat gång på gång: Villkoren skall vara lika för alla. Det är bara det att Jarl Lander vill införa en massa extra villkor som alla skall uppfylla -- villkor som inte gäller i några andra branscher. Socialdemokraterna har ju infört näringsförbud för den som inte sköter skatter och konkurser på ett riktigt sätt. Ett sådant etableringshinder, som gäller andra branscher, finns alltså redan. Varför är inte det nog när det gäller transportbranschen? Nej, det är ju så, Jarl Lander, om sanningen skall fram, att socialdemokraterna ännu inte riktigt kunnat smälta att det är avreglering som gäller. De statens hänglsen, som skall sättas på allt och alla enligt socialdemokratiskt sätt att se, klipper vi nu av. Då måste Jarl Lander inse detta, och komma med en politik som följer upp detta i samhället också när det gäller transportsektorn.
Herr talman! Jarl Lander påstår att de kvittoskrivande taxametrarna skulle vara till för att skydda glesbygdstaxin, så att inte ''frifräsare'' skall ta hand om de få taxiresor som förekommer där. Det tyder på att majoriteten i utskottet inte har satt sig in i hur situationen är för de här taxiägarna, och heller inte har pratat med dem. Situationen är ju en helt annan. Det rör sig inte om något större antal, så ''frifräsarna'' skulle nog bli ganska magra om de hade att leva på det här. Jag är övertygad om att de inte skulle hålla på särskilt länge. Jag har nämligen inte upplevt att de finns i särskilt stort antal. Snarare är de ett problem i mera tätbefolkade områden, där de har möjlighet att få litet inkomster. På landsbygden och i glesbygd är människorna beroende av att det finns taxiägare att vända sig till. Man skall inte behöva rekvirera en långväga taxi. Men den risken finns om man fortsätter att driva frågan på det sätt som man nu gör och inte medger dispenserna i fråga.

Herr talman! Dagens betänkande SoU1 är det första från socialutskottet under detta riksmöte. Det behandlar handikappfrågor. Uppfattningen om alla människors lika värde är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Det innebär att människor med funktionshinder har samma rättighet som icke funktionshindrade att få ta del av välfärden, och att de skall kunna leva ett fritt och oberoende liv som ger möjlighet till självförverkligande. Handikappade finns i alla samhällsgrupper, och deras livssituation växlar på samma sätt som andra människors. Folkpartiets strävan att öka människors frihet gäller inte minst dem vars frihet i dag är mycket begränsad. Hit hör de handikappade. Många av dem tillhör vad vi i folkpartiet kallar ''det glömda Sverige''. Till dagens betänkande är fogade 29 reservationer av vilka inte mindre än 11 bär folkpartinamn. Jag skall kommentera några av dem. I förarbetena till socialtjänstlagen sägs att en grundläggande förutsättning för att samhället skall fungera är att man känner till människors situation, problem och behov. I kommunerna fattar man i dag beslut som har stor betydelse för de handikappades välfärd. Det kan gälla hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice, färdtjänst osv. Utan en långsiktig, väl fungerande planering i nära samarbete med handikapporganisationerna kan inte målen uppnås. Därför borde alla kommuner göra en handikappinventering. Herr talman! Under en följd av år har vi från folkpartiets sida framfört att handikappade bör kunna få personliga vårdare eller assistenter, människor som de lär känna och ha förtroende för. Jag kan bara konstatera att utskottsmajoriteten följer gamla invanda mönster. Man hänvisar till handikapputredningen. Tyvärr hjälper inte det de handikappade. I reservation 8 tas det upp ett gammalt folkpartikrav, som gäller vilka som skall få skydd av omsorgslagen. Redan vid lagens tillkomst 1985 uttalade sig socialutskottet för en utvidgning av den personkrets som bör omfattas av lagen. Våren 1988 uttalade utskottet, mot bakgrund av den då aviserade och numera arbetande handikapputredningen, att utskottet förutsatte att utredningsarbetet skulle bedrivas så, att ett delförslag angående en utvidgning av personkretsen snabbt skulle kunna tas fram. Ännu har inget förslag kommit. Det är angeläget att inte minst boendefrågorna när det gäller handikappade ungdomar som inte omfattas av omsorgslagen får en lösning. I dag talas det mycket om rehabilitering. Då menar man oftast människor som av en eller annan anledning gått sjukskrivna en längre tid och måste rehabiliteras, förbättra eller helst återställa kroppsfunktioner som har försämrats på grund av sjukdom eller annan skada, för att sedan kunna återgå till förvärvsarbete. Men även handikappade som inte kan förvärvsarbeta kan behöva rehabilitering, och de måste ha rätt till behandling, oavsett om det föreligger möjlighet till förbättring eller om det endast är fråga om ett bibehållande av funktioner. Många handikappade behöver vid sidan om en kontinuerlig rörelseträning och regelbundna intensivperioder någon gång per år på rehabiliteringsklinik med möjlighet till sjukgymnastik och genomgång av hjälpmedel. Habilitering avser åtgärder för barn, som från födseln eller unga år på grund av sjukdom eller skada behöver anpassning. Habilitering betyder alltså att utveckla en förmåga som tidigare inte har funnits. Insatserna kan vara olika, t.ex. sjukgymnastik, stöd från logoped och psykolog. Genom att dessa resurser samordnas når man dels bättre kvalitet, dels slipper föräldrarna och barnet ha kontakt med många olika instanser som kanske är belägna långt ifrån varandra. Folkpartiet anser att det är väsentligt att en ökad samordning av barnhabiliteringen kommer till stånd. Även vuxna handikappade har behov av en samordnad habilitering. I dag upphör inskrivningen i den samordnade habiliteringen i tjugoårsåldern. Det är en känslig fas i den unge handikappades liv. Då flyttar han kanske till ett eget boende och skall skapa sig en egen tillvaro och identitet. Här kan en samordnad vuxenhabilitering göra stora insatser med praktiskt och psykologiskt stöd. Folkpartiet anser därför att en samordnad habilitering också bör erbjudas vuxna. I dagens betänkande finns det också ett kapitel om handikapphjälpmedel. I folkpartiets partimotion So227, som till stor del återfinns i detta betänkande, behandlas också ett avsnitt om hjälpmedel, där vi bl.a. skriver att rätten till hjälpmedel skall garanteras i lag och huvudmannaskapet vara samlat. Vi har också en kläm i motionen, men av någon anledning är detta motionsyrkande hänvisat till socialförsäkringsutskottet. Av misstag finns vi inte med på berörda reservationer, nr 16 och 18, varför jag vill betona att dessa är i överensstämmelse med folkpartiets uppfattning. Herr talman! Ett nytt och bättre bilstöd infördes den 1 oktober 1988. Det förekommer titt och tätt uppgifter i pressen om att det är sämre än det tidigare och orättvist. Jag tycker att det är felaktigt att säga att det har försämrats, men anser inte heller att det till alla delar är tillfredsställande. Folkpartiet har i sin partimotion föreslagit en rad förbättringar. Vi anser t.ex. att även förtidspensionärer som aldrig kommit ut på arbetsmarknaden och som erhållit bilstöd före 49 När jag läser utskottsmajoritetens förslag kan jag inte bedöma om det är positivt eller negativt -- ett tillkännagivande till regeringen med många krumbukter. Jag tycker att det vore bra om Jan Andersson kunde tala om för mig och övriga som inte förstår vad som menas med skrivningen i betänkandet. För att få rätt till bilstöd måste funktionshindret vara varaktigt och medföra väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer. De här bestämmelserna tillämpas i dag olika. Reglerna bör därför ses över. Nytt är också att föräldrar med handikappat barn kan få bilstöd. Förutsättningen är att föräldern sammanbor med barnet. Men alla gravt handikappade barn bor inte hos sina biologiska föräldrar, en del bor hos fosterföräldrar. Fosterföräldrarna kommer inte i åtnjutande av bilstöd, även om alla andra villkor för stödet är uppfyllda. Folkpartiet anser att reglerna bör ändras, så att även fosterföräldrar som varaktigt vårdar handikappat barn får rätt till bilstöd. Tycker inte Jan Andersson att också detta är ett rimligt krav? Även med ett förbättrat bilstöd behövs en väl fungerande färdtjänst. Folkpartiet har i år liksom tidigare föreslagit att färdtjänsten ges samma huvudman som den övriga kollektivtrafiken. För två år sedan hänvisade utskottet till att frågan var under beredning i regeringskansliet. I dagens betänkande hänvisar man till 1989 års handikapputredning. Det kommer aldrig att bli några förbättringar på handikappområdet om utskottet varje gång frågorna tas upp hänvisar antingen till regeringskansliet eller till sittande utredningar. Omsorgen om människor som lever i vad vi i folkpartiet kallar det glömda Sverige ligger oss folkpartister varmt om hjärtat. Vi kommer aldrig att ge upp kampen utan ständigt återkomma med krav på förbättringar för dessa människor. Herr talman! Vi stöder givetvis alla folkpartiets reservationer, liksom reservationerna nr 16 och 18, i detta betänkande, men för att spara tid yrkar jag bifall till endast nr 5, 8, 13, 19, 21 och 25.

Herr talman! Riksdagens mål för handikappolitiken är fortfarande långt borta. Det betraktas inte ännu som en självklarhet att synskadade skall få del av samma information som vi seende får. Allmänna kommunikationer är sällan allmänna i den meningen att de kan användas av alla människor, trots beslut i riksdagen om att kommunikationerna skall anpassas. Döva människor utesluts från beslutsprocesser på grund av att det inte finns tolkar, och föräldrar till utvecklingsstörda barn får allt för ofta driva en hård kamp för att barnen skall få tillgång till sådant som är en självklarhet för andra barn och ungdomar. Den sittande handikapputredningen visar att klyftorna nu knappast minskar mellan människor som har något funktionshinder och oss som inte har sådana hinder. I den situationen väljer socialutskottets ordinarie ledamöter att inte ha någon stor debatt, som det har sagts, om betänkandet som rör handikapppolitiken. För att uttrycka mig milt skall jag säga att jag tycker att det är ett felaktigt beslut, och jag tror att det t.o.m. kommer att uppfattas som utmanande av handikapporganisationerna. Men jag förstår att om det beslutet har fattats i socialutskottet är det nog inte lätt att få till en debatt här och nu om handikappolitiken i vidare mening. Jag nöjer mig då med att koncentrera mig på den motion där jag själv finns med som motionär. Vi begär en utredning om situationen för handikappade föräldrar som har fått icke handikappade barn. Det har visat sig att barnen till handikappade föräldrar löper en stor risk att bli socialt handikappade, inte för att de har olämpliga föräldrar utan för att samhället inte inser att de här föräldrarna har extra behov och får extra behov i och med att de får ett barn, behov som de inte hade förut. Det gäller ofta enkla praktiska grejer, t.ex. att få tillräckligt med färdtjänstbiljetter för att de skall kunna följa med sitt barn till dagis som andra föräldrar. Det här är en sexpartimotion, och när vi skrev den bedömde vi det som att det fanns goda förutsättningar för att vi skulle få ett enigt utskott att ställa upp på vårt blygsamma krav. Men icke. Utskottet har, tycker jag, slaktat vår motion på ett ganska nonchalant sätt. Det är möjligt, herr talman, att socialutskottet i sin ambition att spara tid åt riksdagen har bestämt sig för att inte läsa hela motionerna. Ledamöterna läser kanske bara en sammanfattning eller halva motionen. Man kan tro det när man ser svaret. Utskottsmajoriteten hänvisar till att socialstyrelsen avser att ge ut en rapport om föräldrar med begåvningsnedsättning och deras barn, och där skall då tas upp vissa frågor som rör de här föräldrarnas problem och behov. Det är givetvis bra, men en mamma som sitter i rullstol har inte exakt samma behov som de begåvningshandikappade föräldrarna och behöver inte heller exakt samma råd. Hon är alltså inte hjälpt av det här. Vidare håller Handikappinstitutet på med att ta fram en handbok för handikappade småbarnsföräldrar, och det kan väl vara bra med en sådan handbok, men det är ju inte det vi har efterlyst i motionen. Vi vill ha en översyn av hur många de här föräldrarna är och vad som är deras egentliga problem. Avslutningsvis hänvisar utskottsmajoriteten till den sittande handikapputredningen och säger att utskottet utgår ifrån att utredningen kommer att behandla de funktionshindrade föräldrarnas behov. Enligt vad jag har hört efter hos handikapputredningen finns det inte alls några direktiv som säger att utredningen skall gå in på en särskild grupp på det sättet. Handikapputredningen har den inriktningen av sitt arbete att den tittar på behovet under fritiden, behovet vid arbete, osv. För att handikapputredningen verkligen skall göra en kartläggning av funktionshindrade föräldrars behov behövs det alltså ett tilläggsdirektiv. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till reservation 28.

Herr talman! Handikappolitiken utformas utifrån övertygelsen om alla människors lika värde, att varje människa är en tillgång i samhällsgemenskapen. Därför måste var och en ges möjlighet att leva och verka utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Var och en måste också tillförsäkras en ekonomisk trygghet och ett inflytande, inte bara över sin egen situation utan också över det som sker i samhället i övrigt. Var och en skall ges möjlighet till personlig utveckling och gemenskap med andra. Det är människornas behov och inte deras betalningsförmåga eller deras förmåga att på annat sätt göra sig gällande som skall styra fördelningen av de gemensamma resurserna. Detta vårt synsätt på handikappolitiken gör att vi rent allmänt på det området och på andra områden förordar en generell välfärdspolitik som innebär att alla efter sina behov får ta del av samhällets insatser men också att alla efter förmåga får bidra till att insatserna kommer till. Handikappaspekter finns inom praktiskt taget alla samhällsområden. För att nå resultat i arbetet måste dessa frågor ingå som en naturlig del i den politik som utformas på de olika områdena, alltså inte bara inom socialpolitiken utan lika väl inom utbildningspolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, osv. Ursprungligen uppfattades ett handikapp som en egenskap hos de enskilda individerna. Så ser vi det inte i dag, utan vi har ett miljörelaterat handikappbegrepp. Det är viktigt, därför att det innebär att vi genom åtgärder i samhällsmiljön kan begränsa och i vissa fall också eliminera handikapp. Detta är ett positivt synsätt. Hur fungerar då handikappolitiken i Sverige? Ja, i ett internationellt perspektiv måste vi säga att den är bra. Inte så att Sverige på varje område är bättre än andra länder. Vi kan nog hitta exempel runt om i världen på att man i andra länder är bättre än vi. Men sammantaget, inte minst på grund av den generella välfärdspolitiken, en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett gediget ekonomiskt trygghetssystem har vi en politik som jag tror är bättre än nästan alla andras. Men har vi då skäl att vara helt nöjda, att slå oss till ro, och lever vi upp till de mål och principer som har kommit till uttryck bl.a. här i riksdagen? Nej, det gör vi inte. Jag skall ge några exempel. Vi har en period av full sysselsättning bakom oss. Trots detta har de funktionshindrade, särskilt de med de allra svåraste funktionshindren, fortfarande svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Möjligheterna att färdas är inte lika för alla i vårt samhälle. I tider av ekonomiska svårigheter i kommuner och landsting kommer det rapporter om att man skär ner på färdtjänsten, som är ett komplement till kollektivtrafiken. Det kan vara fråga om att man höjer taxorna eller att man inför andra begränsningar. Och det är djupt otillfredsställande. Möjligheten att ha en meningsfull fritid är inte heller lika stor för människor med funktionshinder. Detta beror delvis på att möjligheterna till färdtjänst är begränsade, men det beror också på bristande tillgänglighet i lokaler eller på att föreningslivet ibland inte öppnar sig för dessa människor. Inte heller den ekonomiska situationen är likvärdig. Generellt sätt har människor med handikapp en sämre ekonomisk situation än andra. Möjligheten till ett fullvärdigt boende har blivit oändligt mycket bättre om vi ser till det faktum att enskilda personer med funktionshinder nu ofta, men inte alltid, har ett eget boende. Däremot är allt det som hör ihop med ett fullvärdigt boende -- att man skall kunna ta sig till sina vänner och bekanta, att man skall kunna ta sig närlokalen, att man skall kunna ta sig till affärer och liknande -- inte lika väl utbyggt. Hur har då 80-talet varit? En del debattörer brukar hävda att det har varit ett misslyckat årtionde just för gruppen handikappade. Men verkligheten talar ett annat språk. Jag skall ta upp några exempel på det som har gjorts under 80-talet, och det har skett samtidigt med att det har genomförts en restaurering av Sveriges ekonomi i den meningen att ett stort budgetunderskott i dag är avskaffat. Karensdagarna inom sjukförsäkringen, som fanns vid 80-talets början, är nu slopade. Värdesäkringen inom pensionssystemet är också återställd. Nivåerna i handikappersättningen har höjts. Vårdbidraget har förbättrats. Statsbidraget till KBT har väsentligt höjts. Den tillfälliga föräldrapenningen har förbättrats. Bilstödet har förbättrats. Omsorgslagen har trätt i kraft under 80 talet. Texttelefonverksamhet och dagstidningsutgivning har blivit betydligt vanligare. Särvux har införts. Och bidragen till handikapporganisationerna har mellan åren 1983 och 1989 ungefär fördubblats. Jag vill betona att denna uppräkning inte är något utslag av självgodhet. Det finns ingen anledning att vara nöjd med det som har gjorts, eftersom det återstår oändligt mycket att göra. Jag vill bara visa att det faktiskt under 80-talet ändå har hänt en del saker. Så till betänkandet SoU1. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter och därmed avslag på samtliga reservationer. Jag skall endast kommentera några av dessa. Det är riktigt att väldigt många av avslagen motiveras med att vi har en handikapputredning som ser över dessa frågor. Det är naturligt, eftersom handikapputredningen har för avsikt att lägga fram sitt betänkande i början av nästa år och nu är i full färd med sitt arbete. I fråga om hela spektrat av förslag på lagstiftningsområdet -- antingen det gäller en utvidgning av omsorgslagen, lagstiftning när det gäller handikapphjälpmedel eller något annat -- är det ju inte alldeles säkert att just en utvidgning av omsorgslagen är den allra bästa lösningen, om man nu vill ha en ytterligare rättighetslagstiftning. Kanske skall man i stället gå in i befintliga lagar och förstärka dem eller skapa nya lagar. Det är dessutom av vikt att man, om man föreslår en framtida ytterligare rättighetslagstiftning, ger klart besked om vilken personkrets det skall gälla och vilka åtgärder som rättighetslagstiftningen skall innebära. Handikapputredningen ser också över frågan om personliga assistenter. Det är möjligt att en lagstiftning blir aktuell även på detta område. Vi vet inte heller hur en sådan lagstiftning skall finansieras. Skall denna verksamhet ingå inom socialförsäkringssystemet, eller skall kommuner och landsting finansiera detta inom ramen för sin verksamhet? Det är frågor som handikapputredningen är i full färd med att studera men inte har tagit ställning till. Detta gäller också frågan om sanktionsmöjligheter inom omsorgslagen. Också färdtjänsten är föremål för en översyn av handikapputredningen. Den inventering som har gjorts inom handikapputredningen visar att de flesta är mycket nöjda med färdtjänsten men att det finns brister, bl.a. brister av det slag jag pekade på tidigare. Frågan är hur man från statens sida skall kunna gå in och åtgärda dessa brister som alltså finns hos andra huvudmän. Vi är ju ganska överens om att färdtjänsten skall vara ett komplement till kollektivtrafiken, och som ett komplement till kollektivtrafiken kommer färdtjänsten att ligga på kommunal nivå och länsnivå. Vi har i betänkandet gjort ett tillkännagivande. Det rör en fråga som har varit uppe tidigare. Vi har i denna fråga samma principiella inställning som vi har haft vid tidigare tillfällen. Vi menar att den åldersgräns som i dag finns i fråga om bilstödet är för snäv, sett från strikt handikappolitisk synpunkt. De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra denna förbättring och en del andra angelägna förbättringar inom bilstödsområdet har emellertid inte funnits. Vi har nu sagt att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör överväga denna åldersgräns. I detta sammanhang bör man se över även andra frågor inom bilstödsområdet och se vad som är mest angeläget att förbättra. Kommer då 90-talet att bli ett årtionde under vilket vi kan ta ytterligare steg framåt för att förbättra situationen för människor med funktionshinder? Ja, jag tror det. Men det är då av vikt att vi kan bevara och utveckla den generella välfärdspolitiken, att det blir riktmärket för politiken. Jag tror också att den utveckling som sker mot ett decentraliserat samhälle i huvudsak är bra. Beslutsfattare och enskilda individer kommer närmare varandra, och den enskilde individen har då lättare att framföra sina synpunkter. Men det finns också en fara i den utveckling som pågår, nämligen att små grupper med rätt okända behov, där bara ett fåtal personer har kunskap om hur dessa behov skall tillgodoses, så att säga kan komma bort. Det är viktigt att vi i samband med denna utveckling ser till att detta inte sker. Det är också viktigt att vi från samhällets sida kan påverka den tekniska utvecklingen så att den kan komma de funktionshindrade till del. Det finns oerhörda möjligheter i den tekniska utvecklingen, men där finns också faror. Till slut vill jag påpeka att det är viktigt att vi också i fortsättningen får tillräckligt med resurser för våra gemensamma ändamål. Jag tror knappast att någon grupp är så beroende av att vi har en stark gemensam sektor som just människor med funktionshinder. Inom denna demokratiska sektor skall vi föra en aktiv fördelningspolitik, som kan komma människor med funktionshinder till del.

Herr talman! Folkpartiet ställer upp på den generella välfärden. Vi menar att det är ett mycket viktigt mål, och det är något som vi inte ger upp. Jag tycker emellertid inte att Jan Andersson skall gömma sig bakom internationella förhållanden och säga att vi i alla fall är bättre än vad man är i många andra länder. Vi skall hålla oss till de svenska förhållandena, och här finns det fortfarande klara brister när det gäller de handikappades situation. År 1979 fattades ett beslut om att kollektivtrafiken inom en tioårsperiod skulle vara handikappanpassad. Den perioden har nu gått ut med råge. Vi vet att det fortfarande i dag är omöjligt att åka tåg med t.ex. en rullstol. NHR, Neurologiskt handikappades riksförbund, hade häromåret en affisch som visade en person som fick åka i godsfinkan därför att han inte kom in i vagnen med sin rullstol. I dag får vi signaler från både kommuner och landsting dels om att man i den kommunala färdtjänsten höjer taxorna och går in med olika begränsningar, dels om att bidragen till riksfärdtjänstresor i form av tilldelade medel från transportrådet nu är slut. Man oroar sig därför för hur det skall gå fram till nyår och med kommande julresor. När det gäller boendet säger Jan Andersson att det i dag är många fler som har ett fullvärdigt boende. Det är bra att det går framåt. Men det är fortfarande de handikappade vilkas omsorg lyder under omsorgslagen som kan kräva att t.ex. få bo i ett gruppboende medan andra gravt rörelsehindrade ungdomar inte har den rättigheten. De blir många gånger tvingade att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det fanns redan år 1985 en utredning som hette Ansgar, om jag inte tar miste, som havererade år 1988 utan att komma fram till något beslut. När det sedan gäller frågan om vårdare och assistenter pågår i dag ett försök, Stil-projektet. Man skulle kanske försöka utnyttja det litet mer och få in andra alternativ. Då tror jag att många fler skulle kunna få egna vårdare. Det borde definitivt gälla till förmån för de föräldrar som har handikappade barn. När dessa barn skall gå i skolan är det viktigt att de har en assistent som följer dem under hela dagen. Det skall inte vara olika personer under olika aktiviteter.
Herr talman! Jag fick vänta förgäves på en kommentar från Jan Andersson om de handikappade föräldrarnas situation. Det är möjligt att han hoppade över den frågan som ett led i socialutskottets nya förenklade arbetsrutiner. Men jag har svårt att nöja mig med att det är på detta område som kammaren skall spara debattid. Jag tänker därför fortsätta att fråga Jan Andersson tills jag får ett nöjaktigt svar. Jag upprepar min fråga: Menar Jan Andersson och utskottsmajoriteten att funktionshindrade föräldrar, exempelvis föräldrar med rörelsehinder, skall vara nöjda med att få i sin hand en rapport från socialstyrelsen om hur begåvningshandikappade föräldrar skall handha sina barn? Eller skall dessa föräldrar vara nöjda med rapporten från handikappinstitutet, som skall vara en idébank som skall ge förslag till lösningar på praktiska problem? Det handlar inte bara om praktiska problem. Många av dessa frågor rör sig på en annan nivå. Hur skall man t.ex. få färdtjänstbiljetterna att räcka till så att man kan åka och lämna sitt barn på dagis och även hämta barnet? Hur skall man bära sig åt för att få hjälp att t.ex. ta ut sitt barn till lekparken varje dag?

Jan Andersson vet ju, precis som jag vet, att handikapputredningen ser över olika områden. Man ser inte till särskilda gruppers speciella behov.
Herr talman! Hade Margó Ingvardsson lyssnat noga skulle hon hört att jag var inne på just de frågorna som hon tog upp. När det gäller färdtjänsten, som Margó Ingvardsson tog upp i sin motion, ser man till hur den fungerar för alla grupper med funktionshinder. Ser man färdtjänsten som en del av kollektivtrafiken menar man också att det inte skall finnas några begränsningar över huvud taget. Det handikapputredningen skall titta på är hur man skall kunna styra de huvudmän som har ansvaret för färdtjänsten. Hur skall det bli möjligt för oss att styra dem så att de har en färdtjänst som är likvärdig med övrig kollektivtrafik? Sedan till frågan om personliga assistenter. Den frågan är liksom en mängd andra frågor som också berör de funktionshindrade föräldrarna också föremål för behandling. Det stämmer att vi inte tar upp de funktionshindrade föräldrarna som en speciell grupp. Däremot tas en del andra specifika grupper upp. På den punkten har inte Margó Ingvardsson rätt. Handikapputredningen har ett speciellt ansvar för människor med de svåraste funktionshindren. Jag gömde mig inte bakom internationella jämförelser, Barbro Sandberg. Jag sade precis samma sak som Barbro Sandberg sade. Det finns klara brister. När det gäller kollektivtrafiken delar jag också Barbro Sandbergs uppfattning att utvecklingen under de senaste tio åren inte har blivit vad vi trodde. Det handikapputredningen nu ser på är om man på ett antal specifika områden skall lagstifta om ansvars och finansieringsprinciper. Ett område som är föremål för behandling är just kollektivtrafiken. I dag är ansvars och finansieringsprinciper inget annat än en målsättning. Jag påstod att det blivit bättre när det gäller rätten till boende. Jag är fullt medveten om att det inte är riktigt bra på den fronten heller. Men denna fråga hör till diskussionen om huruvida fler grupper skall omfattas av en utökad rättighetslagstiftning, vilka uppgifter som skall omfattas och om, t.ex. om boendet skall ingå. Sedan kan jag försäkra att Stil-projektet och en rad andra projekt vilka har till syfte att utöka den enskildes möjligheter till valfrihet, inflytande och självbestämmande är något som vi ser till och att de sedan antagligen skall ligga till grund för ställningstagandet. Jag är säker på att dessa projekt kommer att ligga till grund för de ställningstaganden som handikapputredningen gör.
Herr talman! Nu erkände Jan Andersson att han vet om att handikapputredningen inte kommer att utgå särskilt från de handikappade föräldrarnas behov och situation. Det är då märkligt att utskottets majoritet i sitt avslagsyrkande på vår motion med krav på en översyn hänvisar till att man utgår ifrån att handikapputredningen skall göra denna översyn. Jag tycker att detta är oärligt av utskottsmajoriteten. Det hade varit bättre om utskottet i klartext hade sagt att detta är en för liten och ointressant grupp för att man skall vilja satsa på den särskilda utredning som motionärerna begär. Vi motionärer menar att den här gruppen behöver en särskild uppmärksamhet. Vi vet inte ens hur stor gruppen är. Vi vet att det tack vare att vi nu fått en öppnare syn på handikappfrågor finns fler handikappade som får barn, och de får friska barn. Men vi vet inte hur många dessa föräldrar är och vi känner inte till hela skalan av deras problem. Men att de har problem, det vet vi. Det är därför som det behövs en särskild översyn. Det är ett mycket blygsamt krav som utskottet kunde ha ägnat litet mer tid och uppmärksamhet i sin skrivning i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Det är bara att läsa innantill vad utskottet säger. ''Utskottet delar motionärernas inställning att det är av största vikt att föräldrar med funktionshinder ges det stöd och den hjälp de behöver för att kunna uppfylla sitt föräldraskap. 1989 års handikapputredning har bl.a. till uppgift att behandla frågor om färdtjänst och personlig assistans. Utskottet utgår ifrån att utredningen i det sammanhanget även kommer att behandla de funktionshindrade föräldrarnas behov.'' Detta gäller också andra funktionshindrades behov av färdtjänst och personlig assistans. Man kan inte bryta ut en mening, utan man måste läsa meningarna i deras sammanhang.